Herr talman! I inrikesutskottets betänkande nr 23 behandlas ett antal motioner som tar upp frågor om deltid, vidgad rätt till tjänstledighet för vård av småbarn samt flexibel arbetstid i samma syfte, nämligen att bereda föräldrar möjlighet att kombinera ett yrkesarbete med hemarbete och barntillsyn. Utskottsmajoriteten har inte kunnat dela motionärernas uppfattning utan avstyrkt motionerna, vilket från vår sida föranlett fyra reservationer och ett särskilt yttrande. I vad gäller deltid och en rad frågor i anslutning därtill kan jag i stort instämma i vad herr Ekinge tidigare har anfört, och jag kan även i det sammanhanget yrka bifall till reservationerna 1, 2 och 3. Vad jag något vill uppehålla mig vid är närmast reservationen nr 4. Jag tror att vi alla är överens om att det är mycket angeläget att bereda människor valfrihet då det gäller arbetstidens förläggning med hänsyn till behov och önskemål. I motionen 597 av fru Kristensson m.fl. har motionärerna pekat på svårigheterna för förvärvsarbetande föräldrar att själva ta hand om sina barn under deras första levnadsår. Hemmet är, åtminstone i de allra flesta fall, den bästa miljön för barnens fostran och uppväxt, det tror jag att nästan alla är beredda att skriva under på. Att det tyvärr finns hem som inte fyller detta mått får inte undanskymma det förhållandet att hemmet i de allra flesta fall är den bästa platsen för fostran av barn och ungdom. Motionärerna föreslår också en rad åtgärder för att bereda föräldrar, som själva vill ta hand om sina barn, tillfälle att göra detta. Bl. a. pekar motionärerna på de möjligheter som flexibel och individuellt avpassad arbetstid ger. I reservationen 4 föreslår vi reservanter — Hans Nordgren tillsammans med mig och folkpartiets representanter i utskottet — försöksverksamhet med flexibel arbetstid inom den statliga sektorn. Detta förslag avvisar utskottsmajoriteten bl.a. med den motiveringen att det pågår försöksverksamhet med flexibel arbetstid för personal vid myndigheter inom kvarteret Garnisonen. Att denna försöksverksamhet har kommit till stånd är bra, men vi anser inte att den är till fyllest. Garnisonen är en storarbetsplats, och där finns enbart större ämbetsverk. Vi reservanter vill utvidga försöksverksamheten till mer skiftande typer av statlig verksamhet, till mindre arbetsställen och även till andra orter än Stockholm. Dessutom vill vi ha en vidgad inriktning på individuellt anpassad arbetstid för att, som jag har sagt tidigare, bl.a. kunna tillgodose önskemål från småbarnsföräldrar som tillsammans vill ordna passning och vård av sina barn. Genom att skapa flexibel arbetsvolym skulle vi säkerligen tillgodose önskemål från många människor som i dag inte anser sig orka eller inte har möjlighet att delta i förvärvslivet. Detta gäller inte, som jag här har sagt tidigare, enbart förvärvsarbetande föräldrar, utan också många andra — inte minst många äldre människor. Vid behandlingen i utskottet gjordes från utskottsmajoritetens sida gällande att det är svårt, för att inte säga omöjligt, att tillämpa flexibel arbetstid för kollektivanställda. Det skulle alltså vara förbehållet tjänstemannagrupperna. Visst finns det problem då det gäller att passa in individuell arbetstid i löpandebandsystem och tempoarbete inom näringslivet — det skall inte förnekas. Men omöjligt är det inte. Jag vill i detta sammanhang peka på en konferens som hölls här i Stockholm i förra veckan i anslutning till Tekniska mässan, då man ingående behandlade flexibel arbetstid. Där redogjorde en av deltagarna, en företagare, för de försök med flexibel arbetstid som hade utförts inom hans företag sedan hösten 1970. Försöksverksamheten omfattade såväl öken var kontorspersonal som kollektivanställda. Erfarenheterna av för: goda för alla parter — ökad trivsel bland de anställda, ökad effektivitet för företaget var bl.a. de vinster som redovisades. Personalen inom företaget uppskattade också det ökade måttet av frihet, och de tidigare talrika permissionerna hade minskat. Det var alltså enbart positiva erfarenheter som denne företagare kunde redovisa från försöken. I pressen har det också skymtat att LO och socialdemokraterna inte skulle vara intresserade av flexibel arbetstid. Detta rimmar, efter vad jag förstår, dåligt med vad som förekom på den nyss genomförda socialdemokratiska partikongressen. Vid denna förelåg tre motioner med hemställan om försöksverksamhet med flexibel arbetstid både inom den offentliga sektorn och över hela arbetsmarknaden. Låt mig här citera partistyrelsens yttrande över dessa motioner: ”Att genom flexibel arbetstid söka nå en bättre anpassning av individens och arbetsuppgiftens krav till varandra är därför något som bör mötas positivt. Med hänsyn till att flexibel arbetstid ännu inte i nämnvärd grad prövats i Sverige fordras emellertid en försöksperiod för att närmare komma till klarhet om systemet är en framkomlig väg. I det sammanhanget måste speciellt uppmärksammas att den flexibla arbetstiden får en sådan utformning att den blir till nytta för de människor som av sociala skäl — t.ex. hälsoskäl, familjeskäl eller ekonomiska skäl — har särskild anledning att välja en viss arbetstidsförläggning. Olika människors behov och önskemål att utnyttja deltidsanställning behöver vidare beaktas vid utformning av flexibel arbetstid. En försöksverksamhet bör ske under sådana förhållanden att ingående kunskap vinns om hur systemet bör utformas för att tillgodose dessa behov och önskemål.” Så långt den socialdemokratiska partistyrelsens yttrande, som inte kunde vara positivare.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

Herr talman! År 1971 var det enligt gjord arbetskraftsundersökning omkring 602 000 personer som arbetade på deltid, alltså mindre än 35 timmar per vecka. Av dessa 602 000 var 522 000 kvinnor. Skälen till att så många deltidsarbetar är flera. Fö r kvinnorna är enligt deras egna uppgifter den främsta orsaken att de är upptagna av arbete i eget hushåll. Andra orsaker är studier och arbetsmarknadsskäl. Jag tror att fler män än nu i framtiden kommer att efterfråga deltidsarbete, inte minst under den tid då barnen är små. Jag tror inte att män i framtiden kommer att finna sig i att så mycket som nu avstå från kontakter med och vård av sina barn. Många av de deltidstjänster som finns i dag är emellertid osäkra. En hel del är av tillfällig karaktär. Ofta får arbetstagarna stå till arbetsgivarens förfogande bara när de behövs. Detta är mycket otillfredsställande, och större intresse måste därför ägnas åt deltidsarbetet och dess villkor. I dag är det också på det sättet att deltidsarbetare har lägre lön och sämre befordringsmöjligheter. Kanske är det just därför som skillnaden mellan mäns och kvinnors deltidsarbete är så stor. Viktigt är att deltidsarbete inte blir detsamma som lågavlönat arbete. Det bör finnas deltidsarbete också i sådana arbeten som kräver högre kvalifikationer. När det gäller de sociala förmånerna är vidare de deltidsarbetande i vissa avseenden missgynnade jämfört med de heltidsarbetande. Ibland är också de som deltidsarbetar själva ovetande om att de har sämre sociala förmåner och får det sämre i framtiden. Jag sade att männen troligtvis i framtiden mer än nu kommer att vilja delta i vården av sina barn, och därför finner jag det vara mycket angeläget att föräldrar ges möjligheter och rätt till kortare arbetstid under den tid då barnen är små. Vad sedan gäller den flexibla arbetstiden, som det har talats utförligt om här tidigare, bör även den prövas överallt där den inte medför uppenbara nackdelar. Fördelarna är flera — jag skall bara peka på en, och det gäller återigen småbarnsföräldrarna. Med en rörlig arbetstid ges föräldrarna möjligheter att saxa sina arbetstider och själva svara för barntillsynen någon timme längre på morgonen och någon timme tidigare på eftermiddagen. Det skulle på det sättet bli mindre jäkt för barn och föräldrar. Vi har en gammal traditionell arbetsmarknad som passade bättre då det bara var en i familjen som hade arbete utanför hemmet. Jag är övertygad om att vi måste börja tänka om så att människor bättre än nu kan fungera både i arbetet och inom familjen. Vi bör tänka om både när det gäller flexibiliteten i arbetstidens förläggning och när det gäller arbetstidens längd, det senare inte minst under den period då föräldrarna vårdar små barn. Med detta, herr talman, yrkar jag bifall till reservationerna 1, 3 och 4.

Herr talman! Vi har haft ett par debatter i riksdagen tidigare om flexibel arbetstid. Vad den innebär konkret är det därför inte nödvändigt att just nu gå in på i detalj. Från liberalt håll har vi hela tiden varit positiva till en sådan reformering av arbetstiden för dem som kan få den. Vi har därför gett vårt stöd till de personalgrupper som förhandlat om flextid med mer eller mindre konservativa arbetsgivare. Framför allt — eftersom det här är en förhandlingsfråga — har vi försökt påverka arbetsgivaren staten att inte sätta krokben för försök med flextid. Och vi har haft många skäl för en sådan hållning; herr Oskarson och fru Olsson i Hölö har varit inne på flera av dem. Flextiden ökar den personliga valfriheten, gör det lättare för människor att planera sin arbetsdag. Flextiden kan minska hetsen och stressen för tusentals människor. Man behöver ju inte då passa en fast, i förväg given minut då arbetet skall börja. Flextiden hjälper ofta barnfamiljerna, som kan ha svårare än andra att passa minuterna exakt varje morgon. Var och en som klätt på småbarn på morgonen vet att det är marigt att få alla inblandade att fungera som robotar med exakt tidspassning. Mödrar och fäder med barn på daghem och i skolor vet det bättre än andra människor. Med flextid sprider man också ut ankomsttiderna och lättar på så sätt trycket på kommunikationerna, minskar trängseln i entréer, hissar och korridorer. Vissa erfarenheter tyder redan på att korttidsfrånvaron i jobbet minskar på arbetsplatser med flextid och att effektiviteten ökar. Åtskilliga arbetsgivare som prövat flextid har blivit förtjusta, medan löntagargrupperna i regel fått sin från början positiva inställning bekräftad. Flextid ökar trevnaden på jobbet genom att bl.a. minska antalet anmärkningar på grund av för sen ankomsttid. Många som fått flextid tycker att det vore otänkbart att gå tillbaka till det gamla systemet. Det här betyder inte att flextiden är utan problem. För vissa yrkesgrupper kan den inte användas: tågen måste gå på bestämda tider, operationer skall utföras när man beslutat det, telefonväxlar skall starta vid en viss tid, vissa vaktmästare måste öppna portar på vissa klockslag, i en stor del av produktionen är flextid inte möjlig eller svår att använda därför att man hela tiden är beroende av ständig samverkan mellan många människor. Men skall ingen få flextid därför att alla inte kan få flextid? Det är en ideologisk fråga, och den har i år och förra året besvarats på olika sätt av företrädare för skilda politiska partier. Statsrådet Löfberg sade i riksdagen förra året: ” — — — I en tid då man strävar efter att utjämna skillnader i arbetsförhållandena mellan olika arbetstagargrupper kan man inte utan vidare acceptera ett system som i viss utsträckning går i motsatt riktning.” I en skrivelse förra året från finansdepartementet dominerade den synen. Flextid ger inte ”garantier” för bättre trafiksituation, den kan försvåra samarbetet mellan myndigheter och allmänheten, den kan leda till kostnadsökningar — ja, man hopade utan argumentering en rad sura synpunkter på varandra. Och ännu i början av det här året, 1972, förklarade man i offentliga framträdanden från kanslihuset att flextid skulle man motarbeta. Statssekreterare Aldestam sade i en intervju i Dagens Nyheter att flextid kunde ses som en ”klasslagstiftning” och var ett ”jippo”. Från folkpartiet har vi hela tiden bemött den här tankegången. Jämlikhet är ju inte, har vi sagt, att hindra vissa att få det bättre därför att alla inte kan få det bättre omedelbart. En god liberal regel är: det är bra att öka en människas frihet så länge som det inte går ut över någon annan. Och ingen skadas av att vissa personalgrupper får flextid. Tvärtom kan reformer med flextid visa att det systemet kan användas — helt eller delvis — också i en produktion där man först trodde att det inte var möjligt. Och flextid kan och bör också, vilket ombudsman Göran Karlsson från LO framhävde i en debatt häromdagen, driva fram reformer av arbetstiden för dem som inte kan få just flextid. Jag har tidigare i riksdagen frågat regeringen hur samhället skulle se ut om man lät bli att reformera för en del därför att man inte genast kan genomföra samma reformer för alla. Skall alla arbeta i buller därför att bullerproblem är ofrånkomliga i vissa yrken? Skall vi införa nattskift på kontoren därför att vissa fabriker måste köra i nattskift? Skall vi hindra förbättringar av arbetsmiljön där det går därför att det fortfarande finns större hälsorisker i andra jobb? Naturligtvis svarar vi nej på de här frågorna. Vi skall öka människors frihet och välfärd när det inte går ut över andra människor. Och därför skall vi också vara positiva till försök med flextid. Därför hade statsrådet Löfberg fel när han förra året polemiserade mot den tanken. Därför var finansdepartementets skrivelse om flextid föråldrad redan när den sändes ut. Därför var det milt talat uppseendeväckande när man från finansdepartementet dömde ut flextid som ”klasslagstiftning” och ”jippo”. personalgrupperna på flera statliga verk i Stockholm inför flyttningen till kontorskvarteret Garnisonen ville ha försök med flextid var man först negativ från statens sida. Men efter en skicklig argumentering från statstjänstemännen, efter en klarläggande artikelserie i främst Dagens Nyheter, efter kritik här i riksdagen mot regeringen och efter fler och fler positiva erfarenheter av flextid har regeringen delvis tyckts ge vika. Garnisonen har fått sina försök med flextid; de började i måndags. Nu får vi hoppas att de genomförs på ett sådant sätt att arbetsgivaren inte försöker kompromettera tanken på flextid, att man utnyttjar den tekniska utrustning för tidmätning som orsakar minst besvär och att man på olika sätt undviker omställningsproblem. Om det nu blir svårigheter och om personalgrupperna vill ha förändringar av försöket hoppas jag att staten inte ställer till nya svårigheter. I debatten på Tekniska mässan i förra veckan frågade jag statssekreterare Aldestam om han ville stå för sina förklenande omdömen om flextid. Det ville han inte utan gled undan med formuleringar som nu var nästan positiva. Det har alltså skett en tillnyktring hos regeringen i synen på flextid. Ändå vägrar socialdemoktraterna fortfarande att gå med på den skrivning i reservationen 4, som jag yrkar bifall till. Där uttrycker man förhoppningen att det blir flera försök med flextid än i dag, på andra typer av arbetsplatser inom den statliga sektorn än Garnisonen och på andra håll än i Stockholm. Det är alltså ett försök från vår sida att visa att riksdagen är positiv till flextid. Men det vill majoriteten i utskottet inte vara med om. Med några kalla meningar avfärdas folkpartiets motion med hänvisning till uppgörelsen om Garnisonen men utan att man uttrycker någon egen uppfattning eller önskar mer av försök. Och därför kvarstår oklarheten om socialdemokraternas inställning till flextid. Har man definitivt övergett de fördömanden av flextid som gjorts från kanslihuset för att nu i positiv anda förhandla med personalgrupper som önskar flextid? Eller håller man av ideologiska skäl fast vid sin motvilja mot flextid också när man tvingas till eftergifter? Jag vill fråga herr Nilsson i Östersund som företräder majoriteten i utskottet: Kan vi få en precisering, här och nu, av socialdemokratins svar till de grupper av anställda som vill ha flextid därför att det ökar valfriheten i det svenska samhället?

Herr talman! Jag kanske skall börja med att lämna ett kort svar till herr Ahlmark. Om han läser protokollen från partikongressen, där motioner om flextid behandlades, får han svar på den fråga han ställde till mig. I övrigt har jag ingen tanke på att gå in i någon längre diskussion med herr Ahlmark. Han får väl vänta, om han kan göra det, till nästa vecka och den allmänna debatten för att avreagera sig mot diverse statsråd och departementstjänstemän. De frågor vi i dag diskuterar är inga nya frågor. De har behandlats vid såväl 1970 som 1971 års riksdag, och vid båda dessa tillfällen avstyrktes motionskraven enhälligt vid utskottsbehandlingen och avslogs av riksdagen. Jag kan därför fatta mig kort i mina kommentarer. Också utskottet har den uppfattningen att frågan om tillgången på deltidsarbete bör ägnas ökad uppmärksamhet. Staten och kommunerna har gått före när det gällt att inrätta sådana arbeten, medan deltidsarbete inom industrin förekommit i ganska begränsad omfattning. Jag vill i det sammanhanget säga mera parentetiskt att det väl inom industrin görs försök att utnyttja oorganiserad arbetskraft till deltidsarbeten för låg betalning. Sådana tendenser kan vi givetvis inte godkänna. Men detta är som sagt mera såsom en parentes. När det gäller den statliga sidan har två cirkulär utfärdats, där det klart sägs att tillkomsten av deltidsarbete är något angeläget, främst av familjesociala och arbetsmarknadspolitiska skäl. Utskottet har uppfattat detta som ett åläggande för de statliga myndigheterna. Jag har den bestämda uppfattningen att man även inom kommunerna och landstingen så långt som är praktiskt möjligt försöker tillgodose efterfrågan på KSA-utredningen har presenterat ett omfattande statistiskt material om de deltidsarbetande. Vidare har arbetsgruppen för låginkomstfrågor gjort en utvärdering av låginkomstutredningens material och överlämnat en rapport till inrikesdepartementet. Man säger i den rapporten att en rad åtgärder bör vidtas för att ge kvinnorna ökade möjligheter till förvärvsarbete. Dessa åtgärder berör barntillsynens utbyggnad, skolans arbetstider, arbetstidernas förläggning, möjligheter till deltidsarbete och de sociala villkoren i samband med deltidsarbete. Man sätter alltså in dessa frågor i ett större perspektiv och föreslår att kvinnornas situation på arbetsmarknaden bevakas i särskild ordning inom en statlig delegation med representanter för stat, kommun och arbetsmarknadens parter. Genom detta anser utskottsmajoriteten att motionärernas krav på denna punkt är I reservationen 3 krävs rätt till deltidsarbete, främst för småbarnsföräldrar. Man får väl tolka det såsom ett krav på lagfäst rätt i detta fall. I Idrarna vore ett sätt att reservationen sägs att deltidsarbete för båda f lösa problemet med en rimligare arbetsfördelning i hemmet och att man därmed skulle få mera tid för omvårdnad av barnen. Men detta är också en inkomstfråga för familjen; vi får inte glömma bort det. I många familjer är det tyvärr så att man inte kan leva enbart på en inkomst, utan båda måste arbeta för att klara uppehället. En lagstiftning skulle utan tvivel skapa svårigheter när det gäller att organisera arbetet, speciellt inom vårdoch serviceyrkena. Om man har varit med och försökt lägga upp ett arbetsschema för en större vårdanstalt, vet man hur svårt det kan vara att försöka passa in de olika pusselbitarna i arbetsschemat. Jag förstår fullt ut att man från Landstingsförbundet och Kommunförbundet understryker detta, att man har ett ansvar för att verksamheten hålls i gång och att man måste ta hänsyn till det när man diskuterar inrättandet av deltidstjänster. Det bör väl också nämnas att en majoritet av remissinstanserna har avstyrkt denna motion. Utskottet har den uppfattningen att de skäl som framförts i svaren från dessa remissinstanser har stor tyngd, och utskottet avstyrker därför reservationen. Vad slutligen gäller reservationen 4, som kräver försök med flexibel arbetstid, har sedan man skrev den här motionen en överenskommelse träffats mellan statens avtalsverk och personalorganisationerna om försök med flexibel arbetstid i kvarteret Garnisonen på Östermalm för 5 000 statligt anställda. Herr Ahlmark försökte skildra situationen på det sättet, att man från avtalsverkets och statens sida hade varit mycket motsträvig och ovillig. Jag vill nu bara konstatera att det inte går till så i en förhandling, att om arbetsgivarparten säger nej, kan man ändå driva igenom en fråga — det förhåller sig säkert på ett helt annat sätt. Här har man träffat en överenskommelse, och även från avtalsverkets sida är man intresserad av att se hur försöksverksamheten kommer att utfalla då den har varit i gång under en viss tid. När det gäller ytterligare försök i den vägen anser utskottet i likhet med de flesta remissinstanserna att detta med förtroende bör överlämnas till arbetsmarknadens parter. Jag vill också säga att jag inte tror att det finns någon skillnad i uppfattning mellan utskottsmajoriteten och reservanterna i fråga om behovet och önskvärdheten av flexibel arbetstid.

Det finns utan tvivel problem på detta område, och jag tror det är lämpligt att man där förhandlar från arbetsplats till arbetsplats. Men att vi har en positiv inställning till flexibel arbetstid, den saken är klar. Herr talman! Jag skall inte uppta tiden längre utan ber att få yrka bifall till utskottets hemställan, som innebär avslag på samtliga reservationer vid utskottsbetänkandet.
Herr talman! Herr Nilsson i Östersund säger sig stå bakom vårt yrkande att man bör ägna ökad uppmärksamhet åt möjligheterna att tillskapa deltidstjänster. Om det är så, förstår jag inte varför herr Nilsson och hans kamrater i utskottet inte kunnat ställa sig bakom vårt krav att man redan nu systematiskt skall söka kartlägga på vilka områden ett ökat deltidsarbete kan komma i fråga. Generaliseringen och herr Nilssons försök att skapa misstänksamhet mot näringslivets folk är så vanliga, att jag anser att den ej bör föranleda någon kommentar från min sida.

Herr talman! Herr Nilsson i Östersund började litet sämre än han slutade. Han startade med att säga att svaret på frågan om hur socialdemokraterna ser på flextid får man i protokollen från partikongressen. Dessutom får man vänta till nästa vecka för att höra vad regeringen säger. Men det är faktiskt nu vi diskuterar flextid här i riksdagen. Nu är motionerna uppe och nu har vi en reservation och ett utskottsbetänkande. Det är nu vi skall få svar på hur socialdemokraterna ser på saken, och det är onödigt med precis samma debatt två veckor i följd. Dessutom vill jag göra ett kanske något chockerande påpekande för herr Nilsson i Östersund. Protokollen från SAP:s kongress ingår icke i riksdagstrycket! Det är i riksdagen som socialdemokratin står till svars inför andra meningsriktningar, eftersom andra partier inte har yttrandeeller frågorätt på en socialdemokratisk partikongress. Nu undrar jag: Gäller inte riksdagstrycket? Ärutskottsbetänkanden mindre viktiga fastän det är dem vi diskuterar och beslutar om? Är det bara partikongressen som är viktig? Nu diskuterar vi inrikesutskottets betänkande nr 23, och där står inte ett positivt ord alls om flextid. Det positiva står i reservationen, som herr Nilsson i Östersund vill att riksdagen skall avstyrka. Nu var partistyrelsen mera positiv i det protokoll från den socialdemokratiska partikongressen som herr Nilsson i Östersund vill hänvisa till. Och på slutet sade herr Nilsson i Östersund att han tyckte detsamma som reservanterna, även om han av någon anledning inte ville rösta på reservationen.

Jag hoppas att ni nu har anslutit er till detta. Men det är klart att det finns en risk att den eftergift som man tvingats till på Garnisonen främst är en följd av fackligt och politiskt tryck. I dag utfärdar Dagens Nyheter på ledarplats en befogad varning. Tidningen skriver: ”Men ”segrarna” bör se upp, så att inte makthavarna i Kanslihuset utnyttjar försöket i Garnisonen som ett alibi för att skjuta hela frågan om flextid inom statsförvaltningen på framtiden. Risken är att man nu i sin motsträvighet under minst tre år framåt kan hänvisa till att ”försök pågår, varför ingenting ytterligare bör åtgöras i avvaktan på resultatet”.” Att den varningen är befogad, kan man se i kväll när vi nu diskuterar ett betänkande från inrikesutskottet, där socialdemokratin vägrat att säga ett enda positivt ord i sak om flextid. Jag tycker därför att det vore befriande, om herr Nilsson i Östersund klart och tydligt vill säga att han är positiv till det reservationen kräver: vidgade försök på andra typer av arbetsplatser än på Garnisonen och försök också utanför Stockholm.
Herr talman! I anslutning till reservationen 3 sade herr Nilsson i Östersund i vad gäller deltid att båda makarna som regel måste arbeta och att det var nödvändigt. Ja, det är alldeles riktigt. Vi har i reservationen också sagt att en rätt till deltid är förenad med både tekniska och ekonomiska problem. Vi förordar, vilket framgår av reservationen, en utredning om möjligheterna att ordna deltidsarbete, och vi vill att denna utredning sker i samarbete med arbetsmarknadens parter. Vi har inte på något sätt, herr Nilsson i Östersund, lämnat arbetsmarknadens parter åt sidan. Vi vill ha dem med när vi diskuterar och utreder olika möjligheter. I fråga om flexibel arbetstid var det glädjande att höra herr Nilsson i Östersund säga att utskottsmajoriteten är lika positiv som reservanterna. Det hade varit ännu mer glädjande om vi hade kunnat bli helt ense och därmed fått ett riksdagsbeslut på utökade försök med flexibel arbetstid. Man talar jämt och ständigt om kvarteret Garnisonen i Stockholm, och det är ett slag av flexibel arbetstid som prövas där. Men i motionen 597 föreslås också en flexibel arbetsvolym för att därigenom verkligen möjliggöra för föräldrar att kombinera förvärvsarbete med skötsel av hem och barn tills barnet fyllt ett år. Jag beklagar att vi inte kan få till stånd de utökade försöken. Det hade varit ett steg i rätt riktning om vi hade lyckats med detta, men det växer väl fram så småningom.
Herr talman! Jag skall svara herr Ahlmark mycket kort. Han ifrågasatte vårt partis inställning till flexibel arbetstid. Jag har hänvisat till protokollet från vår partikongress där svaret ges, att vi är positivt inställda till den arbetsformen. Både herr Oskarson och herr Ahlmark frågade varför vi då inte stöder reservationen 4. Jag vill svara så här: därför att vi inte vill kommendera arbetsmarknadens parter. Vi betraktar detta som en typisk avtalsfråga. Vi har det förtroendet för personalorganisationerna och arbetsgivaren i det här fallet att vi överlämnar denna fråga till arbetsmarknadens parter. Vi är också övertygade om att de kommer att driva sina förhandlingar i riktning mot fortsatta försök med flexibel arbetstid inom den offentliga sektorn. Jag glömde nämna att det har tillsatts en arbetsgrupp inom kanslihuset som har till uppgift att arbeta med jämställdhetsfrågorna i allmänhet. Utskottsmajoriteten förutsätter att även frågor som rör arbetstidens förläggning och deltidsarbete tas med i de bedömningar som man nu kommer att göra på departementsnivå. Vi anser det vara en överloppsgärning att beställa en utredning från riksdagen, eftersom frågorna redan är under bearbetning inom departementet.
Herr talman! Det gläder mig att herr Nilsson i Östersund klart och tydligt säger att hans parti nu är positivt till flexibel arbetstid. Jag hoppas att det uttalandet är förpliktande och att det innebär att man nu stryker ett tjockt streck över de uttalanden man gjorde i början av året om att flexibel arbetstid kunde ses som ett slags ”klasslagstiftning” och ett ”jippo”. Det var ett misstag att blanda in den typen av ideologiska resonemang för att motarbeta flexibel arbetstid. Det är innebörden i vad herr Nilsson i Östersund nu säger. Jag är glad över den reträtten och över att vi i den här debatten har kunnat enas om att flexibel arbetstid är bra. Däremot är jag inte glad över att herr Nilsson i Östersund tror att vi vill ”kommendera” arbetsmarknadens parter. Läs protokollen från tidigare debatter! Och läs folkpartiets partimotion! Där framgår det alldeles klart att vad vi vill påverka är arbetsgivaren staten. Om en arbetsgivare under lång tid varit negativ till flextid är det naturligt att riksdagen, som är arbetsgivare för denna arbetsgivare, tar upp frågan och försöker åstadkomma en mjukare hållning. Jag tror att det hade varit befriande för kommande förhandlingar om försök på andra platser än Stockholm och i olika typer av arbetsplatser att man hade fått ett sådant besked från riksdagen som herr Nilsson i Östersund just har givit: Vi är positiva till flextid. Men det beskedet kan man bara få genom att rösta på reservationen 4.
Herr talman! Jag noterar med stor tacksamhet att herr Nilsson i Östersund är så positiv till flexibel arbetstid. Från vår sida är det inte frågan om — som också har sagts av herr Ahlmark — att göra något inhopp i förhandlingarna mellan arbetsmarknadens parter. Men staten är ändå en arbetsmarknadspart, och det kan väl inte vara riksdagen förmenat att uttrycka ett önskemål om att denna arbetsmarknadspart är positivt inställd till försök med flexibel arbetstid. Vidare är det väl också så, som jag hänvisade till tidigare, att genom alla motioner och socialdemokratiska partistyrelsens yttrande framförs det krav på försöksverksamhet. Jag skall be att få återge ytterligare ett uttalande. Det är ett förbund som yttrar sig över en motion och föreslår att kongressen uttalar sig positivt till en försöksverksamhet med s.k. flexibel arbetstid inom den offentliga sektorn. När det nu är så samstämmiga önskemål finner jag det märkvärdigt att utskottet inte kunnat enas på den här punkten.
Herr talman! Jag är väldigt tacksam att man i riksdagen idkar högläsning ur protokoll från socialdemokratiska partikongressen.

Herr talman! Jag vill något införa de anställdas mening i den här debatten. Att de deltidsanställda har många problem olösta på arbetsmarknaden kan vi vara överens om, men jag tror inte att det är utökningen av antalet deltidsarbetande, som tagits upp i motioner, som i dag är det största problemet. Snarare är det så att inom många arbetsområden konstateras att det är ekonomiskt lönande med deltidsarbete dels genom att deltidsanställda kan sättas in vid en toppbelastning, dels genom att många av våra sociala förmåner är bundna till arbetstidens längd eller till de anställdas årsinkomst. Genom en anpassning av arbetstiden regleras också inkomsten och man slipper då utgifter för de sociala förmånerna. Inom handeln är mer än 50 procent deltidsanställda med varierande timantal. Här har arbetstidslagens slopande medfört andra öppettider och ytterligare försämrat de anställdas arbetsförhållanden. Samma problem förekommer bl.a. inom restaurangoch städområdena. I utskottets betänkande redovisas utvecklingen av deltidsarbetet och dess starka stegring under de senaste åren. Under första och andra kvartalen 1972 var det 833 000 respektive 809 000 personer som arbetade på deltid. Man säger att det föreligger en fortsatt stark efterfrågan på deltidsarbete, att efterfrågan är störst bland de latent arbetssökande kvinnorna och att detta säkert har speciella orsaker, vilket jag gärna vill instämma i. Många av dessa kvinnor törs inte ha större ambitioner än att över huvud taget komma ut på arbetsmarknaden. De tror sig inte klara ett arbete på heltid. Även inom kommuner och landsting har det blivit allt vanligare med deltidsanställda. Här kämpar personalorganisationerna för att avtalet — som säger att deltid skall omfatta minst hälften av ordinarie arbetstid, en dagarbetstid på fyra timmar — skall följas, detta för att täcka in kravet för den kommunala pensionen, dvs. 850 årsarbetstimmar. Fasta ordinarie tjänster måste skapas för deltidsarbetande inom såväl den statliga som den landstingskommunala sektorn, så att man inte som nu med olika motiveringar, t.ex. kommunernas dåliga ekonomi, genom rationalisering förkortar arbetstiden för de anställda. Vänsterpartiet kommunisterna vänder sig mot att man genom en sådan förkortning av arbetstiden söker minska arbetslösheten och på det sättet lösa sysselsättningsfrågan. Detta innebär en sänkt standard för de anställda, och arbetarna påläggs bördor som oftast är en följd av vanstyre och bristfällig näringspolitik. Vpk vill i stället satsa på en allmän sänkning av dagarbetstiden för samtliga anställda. Men detta är en sida av frågan. En annan är att det finns många arbetare som av olika orsaker söker deltidsarbete, och det måste naturligtvis respekteras. För denna kategori måste ett tillfredsställande skydd skapas. Vi förutsätter att man från fackligt håll uppmärksammar detta och att frågor av det slaget löses under facklig samverkan. En annan värdering av den arbetsinsats som de deltidsanställda gör är berättigad. De måste efter sin arbetsinsats tillförsäkras de sociala förmåner som borde vara allmängiltiga i dag. Men så är inte fallet. Uppgifter som ges i betänkandet visar detta. Här redovisas att den genomsnittliga faktiska arbetstiden för deltidsarbetande under 1970 var 16,2 timmar, en siffra som säkert inte ligger högre i dag utan snarare lägre. Det visar att många deltidsarbetande måste ha en mycket kort arbetstid, som därmed utestänger dem från de flesta sociala förmåner. För att grupplivförsäkringen skall gälla erfordras, som här har sagts, en arbetstid på minst 18 timmar i veckan. För ATP-pension måste årsinkomten överstiga basbeloppet, om den skall fungera, och för en rimlig pension erfordras en relativt hög årsinkomst, vilket de flesta deltidsanställda inte når upp till. Också arbetslöshetskassan är bunden till årsinkomsten, vilket innebär att många deltidsanställda ställs utan detta skydd vid arbetslöshet. Semesterlönen är en annan förmån som inte fungerar för stora grupper. Här kan det faktiskt vara så att även om man arbetar full tid men hos olika arbetsgivare, är man inte semesterberättigad. Att man arbetar åt flera arbetsgivare är ganska vanligt för grupper inom restaurangbranschen, bland städerskor, stuveriarbetare m.fl. I en rad mindre hamnar speciellt efter Norrlandskusten, för att ta ett exempel, har man följande problem. Det finns inget hamnarbetskontor utan arbetarna förhyrs för lastoch lossningsuppdrag av olika arbetsgivare. Uppdragen är ofta av kortvarig natur. Det betyder att en arbetare kan tjänstgöra full tid dagligen under en månad men kanske byter arbetsgivare ett flertal gånger. Om han då tjänstgör endast några dagar under en och samma arbetsgivare, kan det innebära att han inte hos någon enskild arbetsgivare kommer upp i en tjänstgöring på 8 eller 15 dagar. Resultatet blir att ingen arbetsgivare anser sig ha skyldighet att betala semesterersättning. Vpk har tagit upp detta problem i en enkel fråga och krävt att ersättning skall utgå för hela det antal dagar som arbetats, oavsett byte av arbetsgivare. Socialministern hänvisade då till kommande utredning och vägrade att göra en tolkning av semesterlagen, som skulle ge arbetarna den rätten nu. I de hamnar där hamnarbetskontor finns samordnas uppgifterna, och semesterersättningens kostnad fördelas mellan de olika arbetsgivarna. Där kontor saknas drabbas arbetarna. Detsamma händer också i de fall arbetare hyrs ut. Arbete i hamn utan kontor får ej tillgodoräknas för semesterersättning, om det inte pågår under minst åtta dagar. Det är insatser för att lösa dessa problem för deltidsarbetande som vi menar bör göras — och göras omgående. Tyvärr är det inte de problemen reservationerna gäller — de behandlas enbart i motionerna — utan snarare en ytterligare frihet att genom arbetsanpassning ställa sig utan varje form av ansvar. Vi tycker inte heller att det behövs ytterligare utredningar. Det finns tillräckligt underlag för ställande av förslag till lösningar omgående. Vi behöver ett socialt grundskydd, som omfattar inte bara deltidsarbetande utan även låginkomsttagare, arbetslösa, permitterade, av arbetsvården omhändertagna såväl som de av bristerna i arbetsmiljön sjuka och invalidiserade, vilka nu nödgas leva på sämre villkor än åtskilliga andra grupper. Här har från vpk ställts förslag om en allmän socialförsäkring, som täcker alla former av inkomstbortfall.

Herr talman! Innan debatten avslutas vill jag bara konstatera att man först från socialdemokraternas sida och nu senast från vpk fru Nordlander ställt sig bakom våra bedömningar. Nu hopp man också i konsekvens med det ställer sig bakom våra yrkanden i ag bara att reservationerna och röstar med dem, när vi går till votering.

Herr talman! Vi skall nu behandla en rad motioner som syftar till att skapa större jämlikhet mellan män och kvinnor. Utskottet säger att den frågan på senare tid har fått ökad uppmärksamhet. Särskilt under de senaste månaderna sägs en växande opinion ha lvfallet är det glädjande om utskottet har rätt — vi talar ju om ett av våra största kvarstående jämlikhetsproblem. För folkpartiets del är det inte fråga om något nyvaknat intresse. Under en rad av år har liberaler i riksdagen, ofta till en början ensamma, arbetat för olika reformer för bättre jämlikhet mellan män och kvinnor. Individuell beskattning, ökade statsbidrag till barntillsynen, servicehus, Sveriges anslutning till ILO-konventionen om lika lön och nu för tredje året i rad förslag om lag mot könsdiskriminering är några exempel. Rättvisa åt kvinnorna har alltid varit ett centralt inslag i liberal ideologi och i folkpartiets praktiska politik. Vi är naturligtvis glada om fler blir medvetna om angelägenheten att vidta konkreta åtgärder — och röstar för dem. Ett allmänt vackert tal om jämlikhet är inte lika betydelsefullt här är behovet sedan länge tillfredsställt. Den ökade medvetenhet som har uppstått de senaste månaderna, som utskottet syftar på, måste väl vara det som hände vid den socialdemokratiska partikongressen, då bl.a. statsminister Palme höll ett av sina ståtliga tal. Herr Palmes anförande innehöll många allmänna synpunkter, som man gärna håller med om, men väldigt litet av bestämda besked när det gäller nya åtgärder för att få till stånd en förbättring. En konkret utfästelse har jag lyckats hitta — en samordningsgrupp skal. tillsättas. Sammansättningen är inte närmare angiven i herr Palmes tal, men det innebär ändå i praktiken bifall till en motion som jag väckte i januari, om att Sverige skulle följa det norska exemplet med ett jämställdhetsråd. Arbetsgruppen för låginkomstfrågor har i september lagt fram ett liknande förslag. Det bör alltså kunna bli ett resultat snabbt. Jag är naturligtvis glad åt , enigheten om det förslag som jag framförde i januari; låt mig bara understryka att det bör bli en allsidigt sammansatt delegation och inte bara en samling av statsministerns personliga rådgivare, hur briljanta de än må vara. Gruppens arbete är nämligen viktigt. Det bör bedrivas under öppenhet och insyn och i nära kontakt med arbetsmarknadens parter och andra intressenter. Det socialdemokratiska kvinnoförbundet hör kanhända också till dem som åsyftas med utskottets tal om ökad medvetenhet under de senaste månaderna. Vid sin kongress i början av hösten antog förbundet ett nytt program för en socialistisk familjepolitik. Det innehöll en del praktiska förslag som man som folkpartist såg med ett glatt igenkännande. Där talades om flexibel arbetstid och om ATP-poäng för barnavårdande arbete, för att ta ett par exempel. Det innebär väl att de förslagen i framtiden kommer att samla åtminstone några socialdemokratiska röster nästa gång de förs fram i riksdagen, även om majoriteten av regeringspartiet fortsätter att rösta emot. Men det intressanta med programmet var ändå dess ideologiska inriktning. Det lades fram under applåder av statsminister Palme och andra ledande socialdemokrater, och det sammanfattades med fältropet: Nu gör vi upp med den liberala valfriheten. Vi har alltför mycket varit fångade i tanken på valfrihet. Nu är det slut med sådana förvillelser och avsteg från en äkta socialism! Den här attityden är kanske begriplig — socialdemokraterna har ju trots många år i regeringsställning inte lyckats skapa valfrihet för män och kvinnor när det gäller arbete i hem och yrke. Men skall man överge en målsättning, som är bra, bara därför att man ännu inte har lyckats uppnå den? Vi anser inte det. Låt mig citera vad Folkpartiets kvinnoförbunds ordförande Ingegärd Frenkel sade som svar på Lisa Mattsons presentation av det socialdemokratiska programmet: ”Jämlikhet får inte innebära millimeterlikriktning. Jämställdhet mellan kvinnor och män betyder inte att alla arbetar ett visst antal timmar per dag. En jämlikhet som utesluter valfriheten säger vi nej till. Alla människor vill inte leva på samma sätt. Därför finns det inte en lösning som är riktig för alla — det som är bra för en behöver inte vara bra för en annan. Samhället skall ge människorna en chans att forma den tillvaro Vi vill alltså åstadkomma bättre jämlikhet mellan kvinnor och män Onsdagen den och samtidigt ökad valfrihet för den enskilde och för familjen.

De här åtgärderna skulle öka valfriheten i båda riktningarna — både möjligheten att välja förvärvsarbete för de föräldrar, som nu inte kan få arbeten som passar dem och inte en trygg tillsyn för sina barn, och å andra sidan ett bättre ekonomiskt erkännande för den produktiva insats som vård av små barn i hemmet innebär. Ändrade attityder och en större medvetenhet hos männen om deras ansvar för hemmet och barnen är också nödvändiga för att jämlikhet och valfrihet skall kunna förverkligas. Men det socialdemokratiska kvinnoförbundet har nu övergivit valfriheten som mål för sitt arbete. Vi beklagar det. Det är onekligen en viktig upplysning för alla dem som vill att utvecklingen i detta land skall möjliggöra en ökad valfrihet. De har inte mycket att hoppas på från regeringspartiet. En lag mot könsdiskriminering är en av punkterna i vårt program för rättvisa åt kvinnorna. Bakgrunden är välbekant. Arbetsmarknaden är fortfarande i hög grad uppdelad efter kön. De kvinnodominerade yrkena är lägre avlönade, har sämre framtidsutsikter och innebär oftast att kvinnorna passar upp på männen inom samma arbetsområde. Orsaken är väl naturligtvis till stor del föråldrade attityder men också en diskriminering som i sin tur tjänar till att permanenta ett konventionellt yrkesval. Utskottet hänvisar här, när det avstyrker motionen, som tidigare till att arbetsmarknadens parter skall lösa problemet. Det gör man nu för tredje året i följd. Hur många år till skall man hänvisa till arbetsmarknadens parter innan en lagstiftning kan anses motiverad? Men inget tyder på att arbetsmarknadens parter heller detta år kan lösa problemet med könsdiskriminering. Arbetsmarknadens frihet är naturligtvis en viktig princip. Men friheten att diskriminera män eller kvinnor vid anställning och befordran — är den värd att slåss för? Det är att försvara § 32 som just slår vakt om arbetsgivarens rätt att fritt antaga arbetskraft. Den är föråldrad enligt vår uppfattning, och dess verkningar bör inskränkas genom lagstiftning. Tidigare kämpade Cecilia Nettelbrandt i många år mot arbetsgivarens rätt att fritt avskeda arbetskraften. Nu får vi ett uppsägningsskydd. Hon har fått framgång på den punkten. Skyddet mot diskriminering vid anställningen kommer också att införas — frågan är bara hur länge vi liberaler 187 skall behöva vara ensamma om det kravet. Det borde vara en första uppgift för den här nya delegationen att allvarligt studera bl.a. de internationella erfarenheter som man har gjort när det gäller lag mot könsdiskriminering. I Amerika har man prövat en sådan här lag. Trots att vi riktar befogad kritik mot USA på andra områden så borde vi här kunna ha någonting att lära. Låt mig nämna några uppgifter ur en färsk rapport om den amerikanska lagen. Under sex och ett halvt år — de första åren som man hade denna lag i USA — fick man 86 000 anmälningar, av vilka över 20 procent rörde könsdiskriminering. Man har med hjälp av den här lagen kunnat beivra annonsering efter bara personer av det ena könet. I rapporten påpekas att arbetsgivarna nu upptäcker att det blir allt dyrare att diskriminera kvinnor. Ett stort företag har fått gå med på att betala 190 090 dollars till 276 kvinnor som anklagade företaget för könsdiskriminering i lönepolitiken. Ett annat företag tvingades genom ett domslut att betala 2 000 kvinnor tillsammans inte mindre än 900 000 dollars i retroaktiv lön och ränta. Man citerar också i denna rapport ett fall, där en kvinna befordrades inom ett försäkringsbolag men fick 10 000 kronor lägre årslön än sin manlige föregångare på posten. När hon anklagade företaget för könsdiskriminering blev hon avskedad, men företaget tvingades sedan ta henne tillbaka och betala lön från den dag då hon avskedades. Jag kan naturligtvis inte garantera att den här lagen i alla avseenden fungerar perfekt. Men i USA finns det dock en lag mot könsdiskriminering som uppges ge de resultat som jag har angivit och som av kvinnoorganisationerna upplevs som ett verksamhet stöd i deras arbete. Vi borde försöka att dra nytta av den erfarenheten. För hur var det herr Palme sade i sitt fina tal — det tal som på partikongressen av en av denna kammares ledamöter hyllades som ett tal som ”kommer att få historisk betydelse för utvecklingen i fråga om kvinnors och mäns förhållande i vårt land”? Så här sade herr Palme: ”Men det stämmer inte — — — med våra principer om rättvisa att kvinnan ständigt ska stå tillbaka på arbetsmarknaden, att kvinnorna ska ha lägre lön och sämre trygghet, sämre utbildning — allt under motiveringen att kvinnan kan återgå till hemmet och få sin försörjning av någon annan. Vad vi vill är att ta bort de hinder som alltid har funnits och finns ännu i dag för kvinnans lika rättigheter och lika möjligheter.” Herr Palmes uttalande är en utmärkt välformulerad motivering för att rösta på reservationen till inrikesutskottets betänkande nr 24. Tal är nog bra, men handlingar är bättre om man vill påverka historien. Dagens beslut är ett litet prov på viljan att låta de vackra orden på partikongressen följas av handling. Flera sådana prov kommer att följa. Ännu har inte en månad gått sedan herr Palme serverade sina visioner i Folkets hus. Herr talman! Av de 20 minuter som jag har antecknat mig för på kammarens talarlista har nu bara 11 minuter gått, men jag hoppas att herr talmannen och övriga ledamöter har överseende med att jag slutar nu med att yrka bifall till reservationen av herr Eriksson i Arvika och herr Ekinge.

Herr talman! Det har redan sagts av herr Romanus — och det vill jag gärna instämma i — att jämlikhetsfrågorna alltmer har kommit i centrum för intresset och för debatten. Skälet till detta är ju lätt att förstå. Herr Romanus har nämnt en del, och man kan väl allmänt säga att kvinnorna ännu inte har uppnått jämlikhet i dagens samhälle. Det är mycket lätt att peka på en lång rad orättvisor. Jag tycker ändå inte att det nu sagda får skymma att det finns positiva drag i bilden. I utskottets betänkande har vi pekat på att satsningen på de lågavlönade i de två senaste avtalsrörelserna har lyft upp just kvinnornas löner i betydande grad. Låglöneyrken är ju utpräglat desamma som kvinnoyrken. Övergången till individuell beskattning och förändringar i socialförsäkringssystemet har gjort det lättare för kvinnorna att gå ut på arbetsmarknaden, liksom utbyggnaden av vuxenutbildningen har bidragit härtill. Och inte minst spelar väl därvid arbetsmarknadsutbildningen en viktig roll som sluss för hemarbetande kvinnor att komma ut i förvärvslivet. Fortsatta reformer är på väg. Låt mig bara peka på familjepolitiska kommitténs i våras avgivna betänkande om familjestöd som innebär förändringar och förstärkningar i det ekonomiska stödet till barnfamiljer. I utskottsbetänkandet har vi kortfattat redogjort för kommitténs förslag. Vidare har i somras familjelagssakkunniga presenterat förslag till ny äktenskapslagstiftning som när det genomförs kommer att skapa jämställdhet och jämlikhet mellan makarna i helt annan grad än den nuvarande lagstiftningen som går tillbaka på 1920-talets förhållanden. Mycket återstår emellertid att göra och att rätta till — det är helt klart. Som exempel vill jag bara peka på kvinnornas påtagliga underrepresentation i det politiska livet. Ytterst är den nuvarande arbetsfördelningen i yrkesliv och hem förankrad i ett traditionellt och låt mig också säga slentrianmässigt värderingsmönster. Dessa värderingar hindrar nödvändiga förändringar i könsrollerna. I utskottsbetänkandet har vi därför tryckt på att man måste angripa sådana attityder var de än uppträder. Det är ett arbete på sikt, men man måste angripa attityderna med kraft, så att de mål vi alla strävar mot kan nås inom rimlig tid. Jag har pekat på att om man vill nå en verklig jämställdhet mellan män och kvinnor måste det också till åtgärder på en rad olika områden — många av dem faller utanför inrikesutskottets område. Men det är nödvändigt att dessa åtgärder samordnas och att man får en samlad överblick över de problem som är aktuella. Mot den bakgrunden har vi i utskottet ansett det vara mycket tillfredsställande att man från regeringens sida har aviserat att man snarast möjligt skall tillsätta den här samordningsgruppen för jämställdhetsfrågorna som det redan har talats en hel del om. Utskottet räknar med att denna grupp särskilt kommer att bevaka kvinnornas situation på arbetsmarknaden och ta de initiativ som behövs för att förbättra kvinnornas situation där. Det har vi närmare utvecklat i betänkandet, och jag skall inte nu gå in på saken. Vi utgår från att gruppens sammansättning och arbetsuppgifter kommer att diskuteras närmare vid den regeringskonferens om kvinnofrågorna som är utlyst till den 6 november. I betänkandet har vi haft att behandla sex motioner. Två motioner har väckts av fru Anér och gäller åtgärder från statens sida för att dels minska vad motionären kallar överkrav som ställs på män i arbetslivet, dels hindra att vissa arbetsuppgifter som beskrivs som underordnade och repetetiva vanligen kommer att falla på kvinnliga anställda. I en motion av herrar Wennerfors och Wijkman yrkas på en parlamentarisk utredning om åtgärder för att öka jämställdheten mellan könen, och i herr Romanus” motion ifrågasätts införande av ett jämställdhetsråd efter norsk modell. I utskottet har vi varit eniga om att det, mot den allmänna bakgrund som här har skisserats, nu inte finns närmare anledning för riksdagen att ta några initiativ i anledning av de föreliggande motionsyrkandena. I anknytning till att några av motionerna också berör de statsanställda kvinnornas anställningsoch befordringsförhållanden har vi noterat att statsrådet Löfberg tidigare i höst har aviserat att han skall tillsätta en särskild utredning med uppgift att ta upp frågor av detta slag. Däremot har vi i utskottet inte kunnat bli ense när det gäller yrkandet i en partimotion från folkpartiet om införande av lagstiftning mot könsdiskriminering, särskilt på arbetsmarknaden. Folkpartiets företrädare i utskottet har här reserverat sig. Denna fråga är inte ny för riksdagen. Den var uppe både 1970 och 1971. De motioner som då väcktes vann inte riksdagens gehör. Från utskottsmajoritetens sida framhåller vi att det är en huvudprincip att man bör tillgripa lagstiftning i arbetsmarknadsfrågor endast under förutsättning att problemen inte kan lösas avtalsvägen eller eljest särskilda skäl kan åberopas. Vi kan inte finna att det föreligger tillräckliga skäl för att gå ifrån denna princip. Vi anser att man inte heller får blunda för de svårigheter som är förenade med en lagstiftning av detta slag. Visst kan man genom lagstiftning få bort en öppen diskriminering, t.ex. i platsannonser, men olika dolda diskriminerande åtgärder blir fortfarande oåtkomliga. Det vanskliga med en lagstiftning av föreslagen art tycker vi illustreras ganska väl av den i betänkandet behandlade motionen av fru Fre&nkel och herr Hörberg om åtgärder mot könsdiskriminerande klausuler i kollektivavtal. I den motionen angrips en avtalad ordning för anställning och befordran för viss personal på landstingsområdet. Det görs gällande att den ordningen är diskriminerande för kvinnor gentemot ” män. Utskottet har emellertid inte kunnat finna att den omtvistade klausulen har det innehåll som motionärerna hävdar och kan därför inte finna att klausulen i fråga skulle vara ett bärande argument för att riksdagen skulle vidta åtgärder i den riktning motionärerna begär.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
Herr talman! Att mycket har gjorts för att få till stånd bättre jämlikhet mellan män och kvinnor är naturligtvis i viss mening riktigt, men frågan är om man kan använda det som ett argument mot åtgärden att också lagstifta mot könsdiskriminering. Om man gör det, så ger det ett intryck av att man är ganska förnöjd, att man inte behöver den ytterligare åtgärden. Det rimmar litet illa med den iver inför problemet som demonstrerades vid partikongressen. Fru Ludvigsson säger att utskottets majoritet inte har funnit tillräckliga skäl för en lagstiftning. Vad menas egentligen med det? Hur omfattande könsdiskriminering anser man skall föreligga för att en lagstiftning skall behöva tillgripas? Man kan väl ändå inte gärna bortse från att här finns en omfattande könsdiskriminering och att arbetsmarknadens parter har misslyckats med att komma till rätta med den. Kan man då helt allmänt säga att det vore vanskligt med en lagstiftning, den skulle bli svår att tillämpa och man kanske inte skulle få bukt med all könsdiskriminering? Ja, det kan man naturligtvis säga, om man ingenting vill göra i detta fall. Men om man verkligen vore besjälad av en handlingsvilja, skulle man i stället säga att här finns kanske vissa svårigheter, men låt oss ändå studera vad som har gjorts på andra håll. Jag nämnde tidigare USA, men det är inte bara där man har vidtagit åtgärder på detta område. Även i England har man en lag mot rasdiskriminering, och den är uppbyggd på liknande sätt. I det engelska parlamentet har det också nu väckts motioner om en utvidgning till en lag mot könsdiskriminering. För ett par år sedan antog riksdagen en lag mot rasdiskriminering. I förarbetena till den lagen framhöll den utredning som arbetade med frågan, att om man i framtiden skulle finna det nödvändigt att överväga en lagstiftning för att komma till rätta med rasdiskriminering på arbetsmarknaden, så vill kommittén uttala att avgörande hinder ej kan anses möta med hänsyn till bevissvårigheter. Man ansåg alltså att rasdiskriminering inte var något stort problem på den svenska arbetsmarknaden, och det kan man kanske hålla med om. Men bevissvårigheter skulle i varje fall inte vara ett avgörande hinder. Herr talman! Jag kan inte finna annat än att de argument som här anförts mot en lagstiftning är ganska svaga. De tyder inte på någon starkare vilja att pröva nya vägar över huvud taget. Om man däremot har en stark handlingsvilja, så borde det finnas åtskilligt som skulle kunna uträttas av den delegation som nu skall tillsättas.
Herr talman! Jag är inte riktigt på det klara med vart herr Romanus syftar med den här begärda lagstiftningen. Det har sagts — och det tror jag vi är ganska överens om — att diskrimineringen i mycket stor utsträckning är en låglönefråga och alltså hör hemma i långlöneproblematiken. Vill man lagstifta om att vi skall ha bort låglönebranscherna eller vill man lagstifta om att kvinnor inte skall få arbeta i låglöneyrken exempelvis? Jag tror knappast att det är detta man syftar på. Vi tycker inte att lösningen ligger i att man i så fall sätter andra, av någon anledning svaga grupper på arbetsmarknaden på dessa sämre betalda arbeten. Lösningen ligger naturligtvis däri, att vi arbetar för att lyfta dessa branscher och yrken upp på en högre nivå. Då har vi tagit ett ganska stort steg ytterligare mot jämställdheten för kvinnor. Jag tror att vi på det vanliga sättet, alltså genom arbetsmarknadens parter, har möjligheter att gå ytterligare framåt på den vägen. Men då gäller det också att vi inte svävar på målet den dag vi står inför att betala räkningen för vad det kostar exempelvis i form av höjda priser, avgifter, skatter eller vad det kan bli tal om. Då är väl frågan om vi kan räkna på samma entusiasm från det här hållet. Sedan tycker jag inte att det är adekvat att, som herr Romanus har gjort, åberopa Amerika i de här avseendena. Jag tror inte att vi har särskilt mycket att överföra till oss därifrån — jag tror att vi har andra och bättre möjligheter att komma till rätta med de här problemen genom arbetsmarknadens parter än man har i de här åberopade länderna.
Herr talman! Jag beklagar om fru Ludvigsson, trots att vi har väckt motionen i tre år nu, inte har uppfattat vad som är syftet med den. Det är att komma ifrån en arbetsmarknad som är uppdelad i manliga och kvinnliga yrken, vilket är en av orsakerna till att vi har låglöneyrken — de yrken som i huvudsak kvinnor ägnar sig åt får lägre lön. Om man kunde komma bort från uppdelningen i manliga och kvinnliga yrken, skulle också låglöneproblemen lösa sig. Ett annat skäl är att man vill komma ifrån den individuella diskrimineringen vid anställning och befordran, alltså att man diskrimineras när man söker jobb därför att man tillhör fel kön från arbetsgivarens synpunkt. Det är en tyvärr alltför vanlig inställning i Sverige att vi inte har någonting att lära av andra länder; de kan visserligen hålla på och försöka med saker och ting, men vi har ingenting att lära av dem — vi begriper egentligen det mesta bäst själva. Jag beklagar verkligen att den inställningen är företrädd också i riksdagen och i inrikesutskottet, som vi nu fick höra. Det finns mycket att angripa i Amerika, och det ägnar vi oss åt alla, men det finns ingen anledning att av det skälet dra den häpnadsväckande och ologiska slutsatsen att vi därför inte har någonting att lära på något område. Nu har man i USA en lagstiftning — tusentals människor som känt sig diskriminerade har anmält företagen till en kommission och fört förhandlingar — jag redogjorde för några fall där man också fått rättelse. Jag är säker på att många människor i Sverige skulle vara tacksamma för att ha en sådan möjlighet när de blir diskriminerade på arbetsmarknaden, vilket man blir också i Sverige — det är vi ju ense om.
Herr talman! Jag har inte sagt att vi ingenting kunde ha att lära av Amerika på något område. Vad jag menade var att vi har en helt annan organisation en större organisationsprocent på arbetsmarknaden än man har i Amerika och därmed helt andra möjligheter att den vägen komma till rätta med dessa frågor.

Herr talman! Bara några få ord! Jag vill först säga till fru Ludvigsson att hon bör tala med sin — såvitt jag förstår — partikamrat herr Olsson i arbetsmarknadsverket. Han har just varit i Amerika och studerat arbetsmarknadspolitiken. Enligt intervjuer som han givit i både amerikanska och svenska tidningar anser han att det finns icke så litet att studera när det gäller hela arbetsmarknaden i USA och icke så få områden där vi har gemensamma problem och där vi skulle ha stor anledning att lära av varandras erfarenheter. Jag vill därför instämma med herr Romanus; jag tycker att den typ av inlägg som fru Ludvigsson gjorde om amerikanerna och deras system är obehövlig. Jag vill för övrigt instämma i det mesta av vad herr Romanus sagt; han har — både i dag och tidigare pekat på svåra problem när det gäller jämställdheten mellan könen. Jag är dock mycket tveksam till just den här reservationen om lagstiftning mot könsdiskriminering. Jag tycker att det är en — låt mig begagna uttrycket — artificiell lagstiftning. Jag anser att man i stället bör försöka att på respektive område bit för bit kartlägga de brister vi har och de hinder som finns framför allt för kvinnans valfrihet. Därmed skulle vi kunna undvika denna typ av lagstiftning, som jag faktiskt ännu icke — efter att ha läst både motionen och reservationen riktigt begriper hur den skall ta sig uttryck. Vi tar i motionen 1413 upp diverse problem som just rör valfriheten för i första hand kvinnorna när det gäller förvärvsarbete och arbete i hemmet. Vi tar upp tillsynsproblemen och de svårigheter som uppstår när barnen i en familj blir sjuka. Vi tar upp arbetstidsfrågorna och situationen rent allmänt för kvinnan på arbetsmarknaden. Där kan man redan i dag, som herr Romanus också framhållit, på område efter område peka på problemen och med relativt enkla ingrepp komma till lösningar. Jag vill understryka vad herr Romanus sade, nämligen att valfriheten måste vara det centrala. Man blir minst sagt förvånad när man tar del av det socialdemokratiska kvinnoförbundets nya tongångar i dessa frågor. Hur reagerar nu utskottet på dessa förslag? Jo, man reagerar avvaktande. I vissa fall hänvisar man till familjepolitiska kommittén. Man hänvisar till att herr Palme sagt det och det, att det tillsatts grupper m.m. men i stort avstyrker man motionen. Ta detta med barntillsynsproblemet, som vi har haft uppe gång efter gång i denna kammare och där majoriteten fortfarande anser att barntillsynskostnader inte skall vara avdragsgilla. Man ser tydligen inte kopplingen mellan tillsynskostnaderna och arbetet för alla de kvinnor och familjer som inte har förmånen att subventioneras via daghemsplatser. Tusentals familjer står utanför daghemmen; det vet vi alla. Vi vet också det kommer att ta lång tid innan kommunerna har sådana resurser att de kan bygga ut daghemsverksamheten. Vi vet också att det på sikt kommer att bli billigare att nå en något så när godtagbar lösning på tillsynsproblemet, om vi kompletterar den institutionella daghemsservicen med andra lösningar, som kan medge valfrihet för de enskilda familjerna. Jag kan inte logiskt på något sätt begripa resonemanget, när man hela tiden avvisar att dessa tillsynskostnader skulle kunna dras av. Det är klart att det måste finnas gränser. Man skall inte kunna dra av hur mycket som helst. Då säger någon: Ja, men sådana här skatteavdrag gynnar bara de högre inkomsttagarna. Det stämde måhända för fem—tio år sedan, när vi hade en marginalskatteskala som såg ut på ett helt annat sätt, men i dag, ärade ledamöter, har vi en marginalskatt som är relativt lika för det stora flertalet inkomsttagare. Nu finns inte argumentet. Men låt oss gärna sätta någon form av spärr på detta avdrag så att det inte gynnar folk med exceptionellt höga inkomster. Vi kan begränsa oss till dem som har 50 eller 60 procent i marginalskatt. Inte heller detta faller majoriteten på läppen. Jag begriper det inte. Jag tycker detta vore en konkret reform, som skulle underlätta för tusentals familjer att få denna valfrihet och denna möjlighet för i första hand kvinnan att gå ut på arbetsmarknaden. Det är inte såsom tidigare ett moderat krav ensamt. Det kunde vi se i pressdebatten under våren. Här kom olika organisationer på olika håll i landet och krävde detta och ställde politikerna till svars. Jag har fortfarande inte sett någon som helst logisk argumentation mot detta krav. Herr talman! Jag ville ta upp denna speciella detaljfråga för att visa att det går att på område efter område genomföra förändringar och förbättringar, så att problemet med valfriheten och diskrimineringen mot kvinnorna i många sammanhang kan lösas. Jag tror att den typ av generella lagstiftningsåtgärder som herr Romanus här förespråkar liksom förslaget om könskvotering absolut är olyckliga åtgärder, som inte skulle medverka till en avspänd, nyanserad och positiv diskussion om dessa frågor och till en positiv utveckling av problemen.

Herr talman! Jag lovar att fatta mig mycket kort.

Det är en alltför liten grund att bygga en sådan diskussion på. Jag vill erinra om att vi i nästa vecka har den allmänna politiska debatten. Då kan vi återkomma i större sammanhang. Jag vill bara helt kort replikera till herrar Wijkman och Romanus att det som mitt förbund och de socialdemokrater som har varit med på våra kongresser vänder sig emot är valfrihetsmyten. Det vore väldigt bra om ni gick till våra protokoll och inte endast till de ganska säregna tidningsreferat som har förekommit. Men det är inte detta som hör till bilden. Det som gör mig så förfärligt förbluffad är att herr Wijkman räknar upp vissa åtgärder och säger att med dessa enkla ingrepp kan man lösa problemet med valfriheten. Herr Romanus räknade upp en del reformer som skulle öka valfriheten i båda riktningarna: vårdnadsbidrag, avdrag för de faktiska barntillsynskostnaderna, flextid osv. Det blir allt en ytterst liten bit, herr Romanus! Vi borde diskutera utifrån det faktum som vi måste erkänna, nämligen att det inte finns någon valfrihet i dagens läge; den finns inte för männen i många fall, och den finns definitivt inte för kvinnorna. Den som hemarbetar gör det fortfarande oavlönad. Kvinnan är tyvärr fortfarande diskriminerad på arbetsmarknaden, och bristen på barntillsyn är fortfarande katastrofal. Det finns med andra ord ingen valfrihet, och det finns definitivt ingen valfrihet för den ensamma lågavlönade mamman, eller för den mamma som är gift med en lågavlönad man eller för den som bor i en glesbygd. Jag tror att vi i stället måste erkänna att det inte går att med några enkla ingrepp lösa det här problemet. Vi måste se sanningen i vitögat. Det vi talar om i dag är en valfrihetsmyt, som förs fram av folkpartisterna och moderaterna. Vi bör i stället — men där stannar herrarna — börja diskutera hur vi skulle kunna åstadkomma en rejäl och verkligt genomförd valfrihet.

Då skulle valfriheten bli reell. Under förutsättning att vi lyckades genomföra detta skulle män — och kanske även kvinnor — kunna välja mellan hemoch förvärvsarbete. Men kostnaderna skulle bli enorma. Hälften av alla familjer här i landet är enbarnsfamiljer. Den ekonomiska ekvationen kan vi icke lösa. Man vill icke gå så långt i sina diskussioner med oss, men det är den debatten vi bör föra. Jag vill mycket klart deklarera att det är den diskussionen jag ämnar föra i den allmänpolitiska debatten. Jag tänker här bara säga att vi går emot valfrihetsmyten. Att vi inte har lyckats skingra den framgår mycket klart av de inlägg som har gjorts från denna talarstol.

Herr talman! Fröken Mattson säger att utskottsbetänkandet är en alltför svag grund för en diskussion om det fina program som kvinnoförbundet har antagit.

Jag kan inte förstå att det skulle vara en fördel från fröken Mattsons synpunkt om den diskussionen kom under en allmänpolitisk debatt, vilken ju som vi alla vet brukar vara något av en sillsallad. Kanske bedömer fröken Mattson det som en fördel; jag vet inte vad uträkningen kan vara med det. Vi får väl återkomma, om inte fröken Mattson vill fortsätta diskussionen nu. Annars skulle jag gärna vilja följa hennes uppmaning att gå till protokollet och inte bara bygga på tidningsreferat. Jag har faktiskt tagit del av det protokoll där fröken Mattson vid den socialdemokratiska partikongressen förklarade vad programmet går ut på. Det går ut på att man icke längre kan tala om valfrihet när det gäller kvinnornas situation. Det går ut på att valfrihetstanken är en liberal fälla, en fälla som socialdemokraterna alltför länge låtit sig fångas i, men att man måste erkänna att valfrihetens tanke i grunden är falsk. Man har försökt uppfylla två målsättningar samtidigt, säger fröken Mattson. Man har försökt satsa på förmåner för de hemarbetande jämsides med satsningen på barntillsyn och annan kommunal service. Jag vet inte riktigt vilka förmåner för de hemarbetande som avses. Det kan inte vara ATP för hemarbete, eftersom man inte har velat införa det. Det kan inte vara en anständig tilläggssjukpenning för hemarbete, för det har man heller inte velat gå med på. Men vad det nu än är man har gjort, skall man i alla fall sluta med det — det är innebörden av fröken Mattsons uttalande här. Vidare heter det att man har gjort upp med begreppet valfrihet. Man vill att alla vuxna skall arbeta och att barnen skall få kollektiv omsorg. Man tänker avskaffa valfrihetens inflytande över den socialdemokratiska politiken. Allt detta är citat. Det är inte några tidningsre Vad menas nu med detta? På vilket sätt gav jag i mitt anförande nyss en felaktig bild av fröken Mattsons organisations program? Fröken Mattson säger: Vi vänder oss mot valfrihetsmyten; det finns ingen valfrihet. Ja, det var ju precis vad jag sade: det finns ingen valfrihet i dag. Ni har trots många års ansträngningar misslyckats att skapa en verklig valfrihet. Men är det ett skäl för att överge målet — valfrihet? Fröken Mattson säger att det är omöjligt att skapa en perfekt valfrihet som innebär att alla som är hemma och sköter sina barn får lika mycket i lön som de skulle få om de gick ut på arbetsmarknaden, Ja, det är tänkbart att detta är omöjligt, men är det ett skäl mot att över huvud taget försöka förbättra valfriheten i förhållande till vad den nu är? Det kan det väl ändå inte vara. Även om man inte kan göra samhället perfekt, kan man kanske ändå förbättra människornas möjligheter att forma sin tillvaro efter sina egna önskemål. När fröken Mattson argumenterar för hur dyrt det skulle vara, lät hon det bästa vara det godas fiende. Vi tror visst inte att de förslag som vi har framfört i ett slag skulle skapa fullständig jämlikhet mellan män och kvinnor, och en valfrihet som är perfekt. Men om man genomför dessa krav och prioriterar familjepolitik och jämlikhet mellan män och kvinnor i förhållande till andra saker, når man en liten bit längre på väg än om man inte genomför dessa saker. Vad är då er lösning? Om man läser ert program kan man bara komma till en enda slutsats: eftersom de små åtgärder inom ramen för det blandekonomiska systemet som vi föreslår inte räcker till för att lösa problemen, finns bara en enda utväg, nämligen att förstatliga produktionsmedlen — då löser sig alla familjepolitiska valfrihetsproblem. Det är receptet i denna vackra röda socialistiska programskrift.

Herr talman! Fröken Mattson talar om valfrihetsmyten. Innan fröken Mattson kom upp diskuterade vi just denna sak. Vi sade att det var en bristande valfrihet. Det kallar hon för valfrihetsmyt. Vad vi använde för ord kanske inte spelar så stor roll. Så säger fröken Mattson att jag påstått att vi kan lösa frågan om valfrihet och lösa jämlikhetsproblematiken bara genom några små detaljreformer. Nej, jag ville försöka vara kortfattad här och tog upp ett enda problem, nämligen tillsynsproblemet, ur en speciell synvinkel. Herr Romanus har tagit upp flera. Fröken Mattson gick också in på flera. Jag påstod att man med olika detaljreformer kan komma närmare en lösning. Sedan säger fröken Mattson att vi har brist på tillsynsplatser, vi har låga löner för kvinnorna, vi har obetalt hemarbete, och så länge vi har detta kan man inte diskutera valfrihet. Nej, det är riktigt. Det är därför vi vill införa någon form av komplettering till den daghemsservice som samhället i dag bjuder. Det är dyrt att bygga ut den, har vi konstaterat. Fröken Mattson avslutar med att säga att det kommer att ta många, många år innan man kan bygga ut allt detta. Vi har talat om flexibel arbetstid, deltidsarbete, möjligheter för kvinnorna att få olika arbetstider som skulle underlätta detta val, vi har talat om vårdnadsbidrag etc. Det är i alla fall delreformer som skulle föra oss närmare en reell valfrihet. Ändå säger fröken Mattson att hon inte vill diskutera på dessa villkor. Hon vill i stället diskutera frågan på det här viset: Alla hemarbetande skall ha en lön som ungefär motsvarar vad de skulle få om de förvärvsarbetade och, vilket jag tycker var det mest underliga, vi skall ha barntillsynsplatser i den institutionella vården — daghemsplatser för vartenda barn i hela samhället. Det var precis så fröken Mattson sade. Först då har vi enligt henne uppnått full valfrihet. Men det vore väl idiotiskt att bygga daghemsplatser åt vartenda barn och räkna med att hundra procent av föräldrarna skulle begära det. Det är väl bättre med en flexibilitet, att räkna med att vissa familjer vill lösa barntillsynsfrågan på ett annat sätt och att vissa familjer kanske t.o.m. föredrar att kvinnan är hemma i hushållet. Jag måste säga till fröken Mattson att jag inte begriper hårklyveriet med valfrihetsmyten. Varför inte ta en konkret diskussion om varje konkret problem, om varje delförslag? Att hänskjuta den här frågan till den allmänpolitiska debatten kommer inte att förenkla den debatten.
Herr talman! Herr Wijkman sade att det var idiotiskt att bygga ut barntillsynen så att alla barn i landet skulle kunna få del av den. Det är precis vad vi tycker. Vi för ett akademiskt resonemang om vad som krävs för att man skall ha rätt att tala om valfrihet. Det ordet har ännu ingen av oss rätt att ta i sin mun, allra minst ledamöter från de borgerliga partierna vilka såsom herr Wijkman talar så mycket om hur barntillsynen bör ordnas, när undersökningar ändå visar hur mycket mindre det satsas på detta i de kommuner som är styrda av borgerliga majoriteter

Herr talman! Jag tror att vi ändå måste be fröken Mattson att hjälpa oss litet på traven när det gäller att tolka talet om att valfriheten nu är övergiven. Såvitt jag har kunnat fatta är hennes motivering att det inte finns någon perfekt valfrihet och att vi därför inte skall arbeta för valfrihet. Vad menade då herr Erlander och det socialdemokratiska partiet när man för några år sedan lanserade begreppet valfrihetens samhälle? Var det att man skulle ha en perfekt valfrihet så att då det t.ex. gällde att välja utbildning och yrke det skulle vara samma betalning för alla yrken? Det har man ju inte kunnat uppnå. Skall vi alltså överge valfrihetens samhälle som mål för det området också? Om man försöker tillämpa fröken Mattsons tankegångar blir man faktiskt förvirrad.

De av kammaren den 25 oktober beslutade nya reglerna vid besvarande av enkla frågor skall tillämpas för första gången vid dagens frågestund. Jag erinrar om att stadgandet har följande lydelse: När enkel fråga besvaras, får endast den ledamot som framställt frågan och det statsråd som lämnar svaret ta del i överläggningen. Det första anförandet från varje talare får räcka längst tre minuter, det andra längst två minuter och varje följande anförande längst en minut.
Herr talman! Herr Molin har frågat mig om jag anser att studieplansrevisioner, som innebär förändringar i ett universitetsämnes grundläggande innehåll, kan genomföras av universitetskanslersämbetet utan framställning till Kungl. Maj:t. Ansvarsfördelningen mellan politiska, administrativa och vetenskapliga organ inom universitetsväsendet bygger på 1964 års beslut om universitetens organisation och förvaltning. I enlighet härmed fastställer universitetskanslersämbetet målen för och den huvudsakliga inriktningen av utbildningen inom ett ämnesområde när ämbetet fastställer studieplan för ämnet eller studiekursen. I vissa fall sker detta efter samråd med skolöverstyrelsen. Universitetsmyndigheterna har således mycket stor frihet att själva genomföra förändringar i de enskilda ämnenas innehåll. När det gällt mer djupgående förändringar av innehållet i centrala ämnen, t.ex. i samband med 1967 års lärarutbildningsreform, har emellertid universitetsmyndig

Herr talman! Jag skall be att få tacka för svaret. Som statsrådet Moberg påpekade beslutas studieplansrevisioner normalt på administrativ väg, och det är naturligtvis ingenting att säga om att olika kurser, görs av förvaltningsmyndigheterna. Min fråga gällde större och mera drastiska förändringar av studieplanerna, som alltså innebär att man ändrar utbildningens allmänna inriktning, och den är närmast föranledd av ett aktuellt exempel som rör ämnet samhällskunskap. Samhällskunskapen inrättades som ett universitetsämne genom beslut av riksdagen i samband med beslutet om de fasta studiegångarna och avsågs bli ett universitetsämne för utbildning av lärare i samhällskunskap inom det allmänna skolväsendet. Det förekom en del diskussion om ämnesinnehållet vid den tidpunkten, men denna diskussion utgick helt och hållet från det faktum att det var fråga om ett lärarutbildningsämne. Nu har en arbetsgrupp föreslagit att studieplanen i samhällskunskap skall ändras så att ämnet inte längre blir enbart ett lärarutbildningsämne utan snarare något slags allmäntpropedeutiskt ämne i samhällsvetenskap. Jag skall naturligtvis inte här uttala någon mening om detta förslag i sak. Poängen är emellertid att det är ett exempel på en enligt min mening så drastisk förändring av studieplanerna att det inte kan vara rimligt att den får göras av förvaltningsmyndighet. Om en sådan förändring skall genomföras borde den beslutas av de ansvariga politiska instanserna. Jag vill bara till statsrådets svar, där han tecknade bakgrunden till de nuvarande reglerna, tillfoga vad som sades i själva propositionen om de fasta studiegångarna, alltså propositionen 4 år 1969. Där sade statsrådet att starka skäl talade för att utbildningens allmänna inriktning och utformning borde fastställas av Kungl. Maj:t. Det påpekades också att universitetskanslersämbetet hade föreslagit att för utbildning av lärare i vissa skolämnen skulle särskilda studiekurser anordnas innefattande kurser i flera hittillsvarande examensämnen. På grundval av detta fann då statsrådet att bl.a. ämnet samhällskunskap borde inrättas. Mot den bakgrunden undrar jag om det inte i detta fall är fråga om just en sådan djupgående förändring som statsrådet talar om i sitt svar.
Herr talman! Låt mig först än en gång konstatera att det i detta sammanhang i hög grad gäller omdömesfrågor. Vi har sedan lång tid tillbaka i mycket stor utsträckning delegerat dessa frågor från Kungl. Maj:t till universitetsmyndigheterna. Under senare år har denna delegering ytterligare ökat i omfattning, inte minst efter framstötar från detta hus. I vad sedan gäller det av herr Molin citerade uttalandet av mig i propositionen vill jag säga, att det icke avsåg det enskilda ämnets innehåll utan den grundläggande utbildningens innehåll i stort, alltså den allmänna utformningen av filosofie kandidatexamen. Med hänsyn till detta är det inte alldeles givet att man kan dra de slutsatser som herr Molin här gjorde beträffande ett enskilt ämne. Men låt mig tillägga att jag självfallet utgår från att våra myndigheter ute på fältet, både den centrala instansen och de lokala universitetsmyndigheterna, är lyhörda för synpunkter och önskemål inte minst från detta hus. Och skulle det visa sig att den slutliga utformningen i det aktuella fallet blir sådan, att man kan diskutera om det inte är fråga om en mycket drastisk förändring, står ju den möjligheten öppen att då arbetet framskridit tillräckligt långt återkomma och mera konkret begära att Kungl. Maj:t prövar frågan.
Herr talman! Jag tackar för dessa kompletterande synpunkter. Vad jag avsåg att visa med mitt citat från propositionen år 1969 var alltså att det i denna, som förelagts riksdagen för beslut, sades att ett nytt universitetsämne, samhällskunskap, hade inrättats med motiveringen att det skulle tillgodose skolans krav. I det avseendet menar jag att det är fråga om en djupgående förändring, om ämnesinnehållet förändras så att det inte längre i första hand tillgodoser skolans krav. Vidare tycker jag att det var tillfredsställande att statsrådet Moberg uttalade sig på det sättet att han räknade med att de myndigheter till vilka beslutanderätt delegerats skulle vara lyhörda för politikernas intentioner. Jag föreställer mig att detta i lika hög grad gäller de intentioner som kommer från kanslihuset som de som kommer från detta hus.

Herr talman! Låt mig bara tillägga att det är riktigt att blockämnesprincipen underställdes riksdagen i samband med den omtalade propositionen. Jag förutsätter att i det här aktuella fallet förändringen görs i nära samråd med skolmyndigheterna. Skulle det visa sig att skolmyndigheterna och kanslersämbetet i det här avseendet är helt överens, då föreligger principiellt, som jag ser det, inte särskilt stor anledning — om det är bara detta det gäller — att gå vidare till högre instans.

Herr talman! Herr Brundin har frågat mig om jag anser det möjligt att i brottsförebyggande syfte utforma ett sådant socialt normsystem att detta kan ersätta de kristna värderingar som så länge garanterat det västerländska samhällets fortbestånd. Herr Fridolfsson i Stockholm har frågat mig vilken brottsförebyggande betydelse jag vill tillskriva det kristna normsystemet. Jag ber att få besvara dessa frågor i ett sammanhang. I samhällets kamp mot brottsligheten är de förebyggande åtgärderna de viktigaste. Hit hör främst arbetet i skolan och ungdomsvården, men av stor betydelse är också verksamheten inom de fackliga organisationerna och folkrörelserna. Ett viktigt led i det brottsförebyggande arbetet utgör strävandena att hos medborgarna och framför allt ungdomen utbilda ett socialt normsystem, vars efterlevnad på bästa sätt främjar vårt samhälles fortsatta utveckling på grundval av en humanistisk och demokratisk livsoch sam hällsåskådning. Normbildningen inom skolan och andra samhällsinstitutioner skall sålunda främja känslan av ansvar för medmänniskors rätt till liv, hälsa och personlig integritet samt respekten för allmän och enskild egendom. Ett normsystem som bygger på dessa grundsatser torde i själva verket i sina huvuddrag nära överensstämma med det system av grundläggande etiska normer som omfattas av den kristna läran. Så till vida kan jag därför ge ett positivt svar på herr Fridolfssons fråga: I den brottsförebyggande verksamheten anser jag det vara av stor betydelse att det bland medborgarna utbildas ett normsystem som vilar på humanitet och medmänsklighet. Redan vad jag nu har sagt visar att herr Brundins fråga är felaktigt ställd. Vi står inte inför valet mellan å ena sidan att fasthålla vid vissa specifikt kristna värderingar och å andra sidan att kasta dessa över bord och i stället bekänna oss till ett helt nytt och avvikande socialt normsystem. Vår uppgift är i stället att utbilda och vidmakthålla normer som främjar människornas förmåga och vilja till samlevnad i ömsesidig respekt för den enskildes integritet. Vi har att förutsättningslöst pröva vilka normer vi anser vara bäst ägnade att tillgodose detta ändamål, oavsett om de överensstämmer med den kristna etikens regler. Vi måste härvid vara medvetna om att samhället och därmed människornas förbli statiskt utan måste kontinuerligt anpassas till den samhällsutveckling som vi alla medverkar i. Personligen kommer jag emellertid att vara beredd att i det brottsförebyggande arbetet förena mig med dem som vill verka för etiska normer som vilar på humanitetens och demokratins principer.

Herr talman! Jag tackar justitieministern för svaret. I våra tidningar läser vi praktiskt taget dagligen rubriker av det här slaget: ”Våldsbrotten i Stockholm ökar kraftigt. Polisen: Undvik parker när det skymmer.” ”81-årig invalid ett lätt offer.” ”Knivskars till döds utanför polishus.” Det är en klar förskjutning mot grövre och tyngre brott i vårt land, och tendensen är särskilt märkbar här i Stockholm. I ett rättssamhälle som vårt kan detta naturligtvis inte får fortsätta. Något måste göras. Därför diskuterar vi bl.a. en förstärkning av polisen. Vi diskuterar också olika vårdformer för de omhändertagna, och vi diskuterar — och där är jag överens med justitieministern — brottsförebyggande åtgärder, men jag tycker att vi diskuterar dem alldeles för litet. Detta är anledningen till att jag frågat justitieministern om han anser att det kristna normsystemet har en brottsförebyggande betydelse. Jag har fått ett svar, i vilket jag tycker att justitieministern sätter det sociala normsystemet i förgrunden. Han stramar upp svaret till mig genom att nämna att det sociala normsystemet torde överensstämma med den kristna läran och därför är positivt. Jag anser att justitieministern i svaret förordar det sociala normsystemet. I en tidningsintervju angav statsrådet klarare riktlinjer. Antingen var uttalandet felciterat eller måhända är det så att statsrådet förordar en sak i tidningsintervjuer och gör andra deklarationer i riksdagen. Jag har en känsla av att regeringen inte är tillräckligt vaken när det gäller den brottsförebyggande betydelse kristendomen haft och har. Nu ges det vissa antydningar om att regeringen håller på att vakna — men det är vaga formuleringar. Hittilldags har man från regeringens sida, och kanske speciellt från det departement som sysslar med lagstiftning, varit ganska ointresserad av det här synsättet. Man har i stället försökt lansera ett normsystem som följt blåsande vindar — och det tänker man tydligen fortsätta med. Men det går inte, herr justitieminister, att ersätta det gamla religiösa normsystemet med ett nytt socialt normsystem, utgivet av kanslihuset. Det är rätt anmärkningsvärt, tycker jag, att man på ansvarigt regeringshåll inte väntar med att ta bort det positiva samhällsbyggarsystem som det kristna normsystemet innebär tills man funnit något bättre. För att få justitieministerns uppfattning preciserad skulle jag vilja ställa en följdfråga: Kommer justitieministern, att på ett annat sätt än hittills aktualisera och beakta de kristna normerna vid politiska ställningstaganden i kanslihuset?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

Herr talman! Jag skall hålla mig till saken, dvs. till de frågor som har Det är ju på det sättet, herr Fridolfsson i Stockholm, att en mycket stor del av människorna i detta land inte omfattar de kristna värderingarna. Det är detta som jag har syftat på när jag har sagt att det gäller att försöka få fram ett medvetande, förmedlat genom helst hemmen — men det är inte alltid hemmen räcker till — samt genom skolan och ungdomsorganisationerna, om ett normsystem som bygger på respekt för annans liv och egendom. Det är vad vi syftar till. Jag kan inte för min personliga del göra något uttalande om i vilken utsträckning som man på herr Fridolfssons håll ser sig ha möjlighet att fånga in fler människor här i landet. Jag har sagt att jag tycker det är bra om vi kan kämpa sida vid sida för att hos ungdomen få fram en sådan förståelse som är nödvändig för samlevnaden i samhället. Något annat är det inte fråga om.
Herr talman! Det kristna normsystemet omfattas av mycket folk i detta land. Det var min förhoppning att statsrådet på grund av dels intervjuuttalanden i tidningarna, dels en ekointervju hade vaknat på denna punkt och insett att vi i någon mån måste återgå till de värderingsnormer som ändå är viktiga här. Den socialdemokratiska regeringen har gång på gång attackerat vad jag menar är kristna normer. I skolan har kristendomsundervisningen mer eller mindre försvunnit. Morgonböner får man inte ha. Det är förbjudet att samfällt be bordsbön på barndaghem. Man slopade för några år sedan hädelseparagrafen, så att hädandet av kristendomens centralgestalt — för många en oerhört viktig fråga — tilläts. Man avser nu att lagstifta om ett Nr 108 åsidosättande av människovärdet i en ny abortlag. Och den familjelag Torsdagen den stiftning som kommer är också upprivande av dessa normer. 2 november 1972 Detta är exempel på en som jag tycker nonchalant inställning från — - regeringens sida till den kristna opinionen och de kristna levnadsreglerna. Ang. det kristna Jag trodde att justitieministern skulle ta tillfället i akt att deklarera dessa = NOrmSystemets reglers utomordentligt väsentliga och brottsförebyggande effekt i det brottsförebyggande samhälle som vi lever i. Men justitieministern glider tyvärr undan och betydelse klargör inte sin inställning.

Herr talman! Jag är inte någon teolog som kan utlägga en sådan text, och det är inte heller det som det är fråga om här. Herr Brundin efterlyser något exempel. Ett mycket bra sådant är det arbete som pågår i skolan, där man utnyttjar poliser för att undervisa ungdom inte bara i trafikfrågor utan också i ”lag och rätt”. Det är en verksamhet som enligt min uppfattning bör byggas ut, och jag har också tagit initiativ för att se om detta är möjligt. Det är bara ett exempel. I vårt socialdemokratiska kriminalpolitiska program kan man hitta ytterligare exempel i den del där vi utvecklar våra synpunkter på de brottsförebyggande åtgärderna, som ju är de viktigaste. Ju mer man studerar brottsligheten, desto mer övertygad blir man om att större insatser måste göras på skolstadiet och ungdomsstadiet.

Herr talman! Av svaret att döma finner regeringen det viktigt att utbilda ett socialt normsystem, och det har regeringen självfallet rätt till. Men anser justitieministern det vara korrekt och riktigt att — tiden 11 medeger inte att jag exemplifierar — gång på gång vidtaga åtgärder för ett upprivande av det kristna normsystemet. Det är mycket folk i det här landet som omfattas av dessa värderingar.
Herr talman! Jag måste avböja att svara på herr Fridolfssons i Stockholm fråga av samma skäl som jag nämnde förra gången. Jag känner inte till herr Fridolfssons normsystem tillräckligt för att uttala mig om det.

Herr talman! Justitieministern säger att han inte är tillräckligt insatt i det kristna normsystemet. Men faktum är att den socialdemokratiska regeringen diskuterar dessa värderingar och regler; man handlägger dem propositionsvägen, man debatterar dem i riksdagen och man beslutar att föra dem åt sidan. Jag finner det helt märkligt att justitieministern kan säga: Det här normsystemet kan jag inte. En stor samhällsgrupps väsentliga grundvärden i tillvaron bör statsrådet känna till.
Herr talman!

Frågan har överlämnats till mig för besvarande. Herr Hyltander har vidare frågat mig om man från regeringens sida överväger att vidtaga några åtgärder mot den ökande osmakliga ”porrannonseringen” och reklamen i övrigt på detta område och i så fall vilka. Jag ber att få besvara dessa båda frågor i ett sammanhang. Det är för mig fullt klart att den verksamhet som bedrivs av s.k. sexklubbar kan innebära allvarliga följder för de kvinnor som deltar. De förhållanden under vilka kvinnorna medverkar i den aktuella verksamheten utgör ofta risk för deras psykiska välbefinnande och sociala trygghet. Ett tecken på detta är förekomsten av missbruk av alkohol och Nr 108 Harkotika Torsdagen den Samhället har mot denna bakgrund anledning att uppmärksamt följa I tövember 1972 utvecklingen på området. Så sker också inom både polis och sociala myndigheter. Efter hand som det stått klart för berörda myndigheter att verksamheten vid klubbarna har utvecklats till något annat än enbart posering 5 och scenframträdanden har klubbarna ägnats en stegrad uppmärksamhet. grafi Antalet polisingripanden mot sexklubbar har under det gångna året varit betydande. En fortsatt intensiv polisiär övervakning av verksamheten pågår. Resultatet av de ingripanden som hittills har gjorts återspeglas i ett väsentligt ökat antal domstolsavgöranden varigenom innehavare av sexklubbar fällts till ansvar för koppleri eller grovt koppleri och i många fall ådömts mycket kännbara frihetsstraff. Verksamheten vid sexklubbarna berör emellertid inte bara polisoch åklagarmyndigheterna utan också socialvårdsmyndigheterna och hälsovårdsmyndigheterna. Ur ungdomsvårdssynpunkt framstår det naturligtvis som allvarligt, om unga flickor deltar i en verksamhet som kan tänkas vara kopplad med prostitution. Barnavårdsnämndernas erfarenheter av de problem som hänger samman med sexklubbar och poseringsateljeer är emellertid begränsade. I Stockholm har barnavårdsnämnden tagit upp frågan i samarbetsorganet mellan barnavårdsnämnd, skola och polis Därvid har det bara kommit fram tre fall i vilka flickor under 20 års ålder varit inblandade. Självfallet vidtar barnavårdsnämnderna i enskilda ärenden åtgärder för att hjälpa och stödja flickorna. Myndigheterna har emellertid den uppfattningen att flertalet av de kvinnor som är inblandade i verksamheten är över 20 år och själva i allmänhet inte uppfattar sig som hjälpbehövande. De sociala organens möjligheter att aktivt bistå och skydda dessa kvinnor är därför begränsade. Genom en framställning från olika myndigheter i Göteborg har frågan om åtgärder mot sexklubbar också tagits upp av socialstyrelsen. Hos styrelsen har därvid aktualiserats frågan om en kartläggning av omfattningen av de sociala problem som hänger samman med klubbarnas verksamhet. Ärendet är ännu inte avgjort av styrelsen. Det förekommer en omfattande reklam och annonsering i pressen för sexklubbar och för filmer och litteratur av pornografisk natur. I fråga om text och illustrationer har denna reklam och annonsering inte sällan en utformning som enligt gängse värderingar är stötande för anständighetskänslan. Det är enligt min mening angeläget att en sanering kommer till stånd på detta område. Jag ser det emellertid i första hand som en uppgift för pressen och pressens egna organ att självmant ta de initiativ i frågan som kan vara påkallade i syfte att på frivillighetens väg åstadkomma godtagbara förhållanden. Regeringen kommer dock att följa utvecklingen med uppmärksamhet. Som bekant har massmediautredningen nyligen i ett betänkande behandlat frågan om tryckfriheten och reklamen. Detta betänkande har remissbehandlats. Under den fortsatta behandlingen av de förslag som har lagts fram i betänkandet kan frågan om den form av reklam och annonsering som herr Hyltander här avser komma att prövas.

Herr talman! Innan jag tackar justitieministern för svaret och kommenterar det, kanske jag får efterhöra talmannens mening om hur det ställer sig med tidsfaktorn för kommentarer när man sammankopplar två frågor till en och det är samma frågeställare. Jag konstaterar att när det gällde föregående frågor hade vederbörande två frågeställare var sin replikrätt, och jag undrar om samma tid tillkommer mig. Efter att ha hört mig för litet grand på kansliet har jag dock avsett att begränsa mig till tiden för en fråga. Men det kan kanske vara angeläget att den formella frågeställningen tas upp till behandling i något sammanhang. Jag ser att jag redan debiterats 43 sekunder för detta påpekande, men jag räknar med att de skall gå utanför den tid jag har till förfogande. Jag ber att få tacka herr justitieministern för svaret på de här två frågorna. Det är betydligt mera positivt och ingående än det svar inom samma område som lämnades tidigare i år till fru Frenkel, och det är jag tacksam för. Jag hoppas också — och tolkar svaret så — att vi kan vara överens om att den verksamhet det här gäller, där man för kall ekonomisk vinning utnyttjat kvinnor på ett sätt som ofta leder till hårt beroende och social misär, är en icke önskvärd företeelse i vårt samhällsliv och därför bör bekämpas och om möjligt undanröjas, ju förr dess bättre. Vad jag egentligen velat komma åt och vad mina frågor syftar till att fästa uppmärksamheten på är de ekonomiska intressen som ligger bakom det mesta i den här hanteringen och de människor som i rent cyniskt vinstsyfte utnyttjar andra människor. Detta kan tyvärr ibland vara ganska lätt genom den glorifiering ”branschen” fått och de ganska stora och snabba skattefria pengar det gäller. När den utnyttjade kvinnan inte orkar vara med eller inte passar vederbörande ”sexdirektör” längre slängs hon ofta nästan bokstavligt ut i rännstenen. I stor utsträckning synes dessa sutenörer också syssla med annan olaglig verksamhet som langning av alkohol och narkotika. Kontakterna med den organiserade brottsligheten — ofta kallad AB Svenska brott — förefaller vara intima. Jag anser det därför angeläget att man från regering och myndigheter kraftigt ingriper mot alla uttryck som denna verksamhet tar sig och hellre ingriper preventivt än för sent, så att vi inte rätt vad det är finner att vi har en stark organiserad brottsmaffia även i Sverige. Vad det gäller den fråga som ställdes till justitieministern synes bara det faktum att man riktar uppmärksamheten på denna osmakliga reklam ofta kunna innebära vissa möjligheter till sanering. Hur vore det då om justitieministern prövade någon form av överläggningar med de aktuella tidningarna? Svaret pekar ju möjligen i en sådan riktning. Beträffande frågan till socialministern är vi tydligen också där överens om att dessa kvinnor löper stor risk för såväl mentala som sociala störningar. Man idkar inte i längden ostraffat rovdrift med den värdefulla mänskliga tillgång som den ömsinta intima gemenskapen med en samlevnadspartner innebär. Trådarna för själslig påverkan och gemenskapskänsla går här betydligt djupare än det rent sexualtekniska. De sociala insatser som här behövs torde behöva gå betydligt djupare och få en mer engagerad mänsklig dimension än de sedvanliga. Frågan kvinnorna ur den här situationen och hindra nya från att komma in i Torsdagen den den? Man kan ju också fråga sig, med en medarbetare i Göteborgs 2 november 1972 Handelsoch Sjöfarts-Tidning som den 6 oktober i år refererat Tore nn Winqvists bok i ämnet: Är Sverige tolerant mot sutenörer? Jag låter Ang. s.k. sexklubbars verksamhet och frågan gå vidare. Och vad vill herr Geijer göra för att komma åt och eliminera kopplarna och djupast sett finansdirektörerna bakom den verksamhet vi här berört?
Herr talman! När det gäller porrannonseringen vill jag erinra om de bestämmelser som vi har beträffande saluförande i tobaksaffärer och liknande och som gör det möjligt att komma åt en anstötlig annonsering i skyltfönstren. Jag föreställer mig att denna lagstiftning — den har ju kommit i tillämpning genom att det väckts åtal — bör vara en tankeställare för vederbörande inom tidningsvärlden, som tar in sådana annonser som förefaller många människor anstötliga. Vi tittar just på detta, och vi vill väl något avvakta vad den nu igångsatta debatten kan leda till i fråga om självsanering. Beträffande sexklubbarna har vi ju fått reda på att man tillämpat den lagstiftning som finns, och det har visat sig att den ger möjligheter att åtala och få personer fällda av det slag som herr Hyltander här åsyftar. Innan det har visats att den lagstiftningen skulle vara otillräcklig kan jag för ögonblicket inte se att det finns anledning av överväga någon lagändring på detta speciella område.
Herr talman!

Jag understryker vad jag sade i min inledning till kommentaren, att jag finner svaret positivt.

Och om gnistan finns att åstadkomma detta — jag tyckte mig se litet av en sådan vilja i det positiva svaret — så hoppas jag att det tar sig uttryck i praktiska insatser, inte bara i lagstiftningsfrågor. Med de kontakter och kanaler regeringen kan utnyttja har den ju möjligheter att göra en kraftfull insats i dessa sammanhang.

Herr talman! Fröken Hörlén har frågat mig när jag avser att för riksdagen framlägga proposition angående nytt system för statliga bidrag till olönsam busstrafik. Bussbidragsutredningen har i augusti 1972 framlagt betänkande med förslag till ändrat bussbidragssystem. Betänkandet har därefter remissbehandlats. Med hänsyn till den sena tidpunkten för avlämnandet av betänkandet är det inte möjligt att förelägga 1972 års riksdags höstsession proposition i ämnet. Förslag i frågan kommer att avges under 1973 års riksdags vårsession.

Herr talman! Det är inte möjligt att inom ramen för en enkel fråga gå in på hela den problematik som hänger samman med bussbidrag och olönsam trafik, trafikplanering och allt vad därtill hör. Låt mig emellertid som ett komplement till mitt första svar säga att propositionen om ett nytt bussbidragssystem kommer att föreläggas 1973 års riksdags vårsession. I avvaktan härpå har jag i tilläggsstat I för budgetåret 1972/73 föreslagit ytterligare 2,45 miljoner kronor att utgå som ersättning till trafikföretag för drift av icke lönsamma busslinjer. Det innebär en uppräkning av detta anslag med totalt 4,9 miljoner kronor jämfört med föregående budgetår eller en ökning mellan de båda åren med ca 40 procent.

Herr talman! Det är otänkbart att jag i dag skall stå och tala om vad som kommer att återfinnas i den proposition som skall föreläggas 1973 års riksdags vårsession rörande ett nytt bussbidragssystem. Det är ju där vi skall diskutera bl.a. bussbidragets storlek. Dessutom kommer i det sammanhanget de nya principerna för bussbidragets utbetalande att få diskuteras. Det här är en mycket komplicerad materia, som jag nämnde i min första replik. Jag vill redan nu förutskicka att just den omständigheten har gjort det för oss väsentligt att inte tappa bort någonting i det förberedande arbetet vid inhämtandet av remissutlåtanden osv., bl.a. från kommunförbund och andra instanser. Jag menar att den väntan som kan uppstå under några månader på ett nytt bussbidragssystem är helt förklarad av att vi vill komma till riksdagen med ett väl genomarbetat förslag.

Herr talman! Herr Strömberg har frågat mig, vilka åtgärder jag avser vidta för att förbättra skyddet utefter järnvägarna med hänsyn till de under senare tid inträffade olyckorna. Jag utgår i mitt svar från att herr Strömberg med ”skyddet utefter järnvägarna” avser stängsel mot järnväg inom tätbebyggelse. Under de tre senaste åren har en viss ökning av antalet olyckor där personer blivit påkörda av järnvägsfordon ute på linjen kunnat konstateras. Denna tendens är givetvis beklaglig. Att antalet olyckor ökat sammanhänger med tätorternas expansion utefter järnvägar med allt snabbare och tätare trafik, t.ex. i Stockholmsområdet. Förstörda stängsel och allmänhetens bristande respekt för stängsel och varningsskyltar utgör sannolikt härvid bidragande orsaker till olyckorna. SJ gör självfallet vad som är möjligt för att reducera antalet olyckor av det här slaget. Inspektioner och reparationer av stängselanordningarna sker med korta mellanrum. Jag kan också nämna att förhandlingar om uppsättande av stängsel på olika platser inom Storstockholmsområdet för närvarande pågår mellan SJ och berörda kommuner.

Herr talman! Jag ber att få tacka statsrådet för svaret. Jag noterar med tillfredsställelse att statsrådet här visar på två mycket positiva saker. Den ena är att SJ uppenbarligen nu verkligen försöker se efter de stängsel som finns och de varningsskyltar som redan är uppsatta. Den andra är meddelandet att man upptagit förhandlingar med en rad kommuner för att söka lösa denna fråga. Dessa uppgifter är angelägna. Tyvärr måste jag medge att statsrådet har rätt när han säger att det råder bristande respekt för varningsskyltar osv. Detta är utomordentligt beklagligt, och vi måste på något sätt försöka komma till rätta med problemet. Det finns ju en lag om stängselskyldighet. Den är relativt gammal — från 1945 — och enligt denna gäller stängselskyldighet för s.k. större hemdjur, dvs. kor och hästar. Vi har ingen lag som på motsvarande sätt reglerar skyldigheten att hålla stängsel för att skydda människor. År 1964 begärde riksdagen en utredning därom, och den tillsattes 1967 enligt de uppgifter jag fått från riksdagens upplysningstjänst. De snälltåg som passerar igenom våra tätbebyggda områden går ju med en rasande hastighet. Människor som är på väg till och från stationen måste ibland passera spåret. Den enda varningen kan ibland utgöras av en klocka som ringer. Sådana faror finns i Storstockholmsområdet, där vi har många pendlare på väg till och från sina arbeten. De har ofta bråttom och är hetsade. Uppenbarligen är detta en ganska olycklig situation som inte är särskilt trafiksäker. Dessutom har man på många ställen dragit in tågklarerarna för att spara personal på stationerna. Jag förstår de ekonomiska aspekterna, men bevakningen blir därigenom sämre. Statsrå
Herr talman! Primärt får väl kommunerna anses bära ansvaret för att områden som exploateras för bebyggelse vid behov avskärmas från exempelvis järnvägsområde. Som jag nämnde i mitt svar har frågor om uppsättande av stängsel på olika utsatta platser, där det kommunala ansvaret inte varit självklart, i regel kunnat lösas i samförstånd mellan SJ och respektive kommuner genom att man exempelvis delat på kostnaderna. Det är riktigt som herr Strömberg säger att det finns en lag som reglerar stängselskyldighet för järnväg. Den är ganska gammal. Enligt denna är järnvägsförvaltningen skyldig att under vissa förutsättningar hålla stängsel utmed järnvägen till skydd — som det säges i den lagen — för betande boskap. Frågan om utökad stängselskyldighet behandlades på sin tid mycket riktigt av tredje lagutskottet i den gamla riksdagen. Utskottet ansåg då att en laglig reglering borde ske med hänsyn dels till behovet av skydd, framför allt för lekande barn inom tätbebyggt område, dels till den oklarhet som anses råda om vem som i det speciella fallet kan anses ansvarig för att bekosta stängsel. Med anledning av tredje lagutskottets utlåtande tillsattes mycket riktigt en utredning i frågan. Jag har tagit reda på att den utredningen ännu inte slutfört sitt arbete men att den beräknar bli klar under nästa år.
Herr talman! Frågan om kommunernas skyldighet att hålla stängsel mot järnvägen när man bygger nya bostadsområden är besvärlig. Som kommunalman i Storstockholm tror jag att den enda chansen att klara detta är att få in det redan från början vid exploateringen. Här tror jag att statsrådet har en angelägen uppgift att få SJ att söka klara det redan från början och ta kontakt med kommunerna. Från folkpartiets sida har ett par gånger förts fram några synpunkter och jag vill gärna höra hur statsrådet ser på dem. Jag undrar om inte SJ borde göra en systematisk inventering av alla trafikfällor. Det kanske finns en del trafikfällor som man med mycket enkla medel kunde klara. Vidare undrar jag om det skulle vara möjligt att få AMS-medel — t.ex. i en situation som den vi har i dag — för att sätta i gång med vissa skyddsarbeten. Om man har gjort den inventering jag talade om nyss, kunde man ha förberett arbeten så att man skulle kunna sätta i gång i en situation på arbetsmarknaden där det är önskvärt med ökad sysselsättning. Slutligen skulle jag önska att man hade något slags haverikommission eller liknande på SJ, alltså en grupp som omedelbart ryckte ut och 19 kontrollerade, om man fick anledning att tro att det fanns någon trafikfälla. Då skulle man omedelbart kunna korrigera de brister som eventuellt kom fram. Jag skulle vilja höra statsrådets syn på detta.